Herr talman! Det var med stor lättnad världsopinionen mottog underrättelse om att avtal om vapenstillestånd hade ingåtts i Vietnam. Det betyder visserligen inte att striderna helt har upphört men de synes, som väl är, successivt minska i omfång. Vapenstillestånd är emellertid inte detsamma som fred. Det kommer att dröja länge än, innan verkligt fredliga förhållanden kan åstadkommas i Vietnam och de två övriga staterna i Indokina, Laos och Kambodja. I Vietnam har med kortare avbrott strider rasat i tre årtionden. Det har varit fråga om kamp mot Frankrike, mot den japanska invasionen under andra världskriget och mellan olika politiska grupper inom landet, som fått stöd utifrån — framför allt från USA. Förlusten av människoliv har varit mycket stor. Kanske är offrens antal högst inom civilbefolkningen. Den materiella förstörelsen är enorm. Inbördeskriget har orsakat djupa sår av psykologisk art inom Vietnams folk, och dess gamla kultur hotas av total upplösning genom de följdverkningar krigshändelserna har gett upphov till. Det är inte bara USA:s bomber som gjort Vietnams folk så stor skada, det har också importen av amerikansk livsstil till Vietnam gjort. Amerikanernas sätt att leva och organisera sitt samhälle är väsensfrämmande för vietnameserna. De avtal som hittills kommit till stånd innebär i huvudsak att USA och Nordvietnam upphört att bekämpa varandra. USA lösgör sig från kriget i Vietnam. Däremot kvarstår Vietnams egna problem att lösa liksom även de båda andra indokinesiska staternas. Båda Vietnamkrigen — det som nu avslutades genom Gentveöverenskommelsen 1954 och det som nu enligt Parisavtalen skall avvecklas — har i grund och botten rört sig om samma huvudproblem, nämligen vem som skall ha makten i Sydvietnam. Ho Chi-minh, som kan betraktas som skaparen av Nordvietnam och var dess obestridde ledare så länge han levde, hade hela Vietnams enande i en stat som mål, och hans efterträdare har ingalunda släppt detta mål. De växlande regimerna i Sydvietnam har varit fast beslutna att inte tillåta det kommunistiska Nordvietnam att utsträcka sitt herravälde även över Sydvietnam, och samma politiska mål har USA haft för sitt militära engagemang på Sydvietnams sida. FNL och den provisoriska revolutionära regeringen har som sitt mål att erhålla den politiska makten över Sydvietnam, men hur den ställer sig till de nordvietnamesiska aspirationerna på en enda vietnamesisk stat tycks vara ovisst. PRR har på senaste tiden demonstrerat en viss politisk självständighetssträvan genom att söka kontakter med s.k. neutralistiska eller obundna stater på olika håll i världen. De avtal rörande Vietnam som nu träffats och de resolutioner som antagits på den internationella konferensen om Vietnam i Paris nyligen stipulerar att det vietnamesiska folket självt skall få bestämma över sitt öde — låt så vara att motsägelser förekommer i vapenstilleståndsavtalet. Det talas både om det sydvietnamesiska folkets rätt att självt få bestämma vilket styrelseskick det vill ha och om Vietnams enande. Sett ur ett historiskt perspektiv ter sig de långa, blodiga och förödande krigen i Vietnam som totalt meningslösa; de meningsmotsättningar som framkallade krigen återstår alltjämt att bilägga. Man får innerligt hoppas att detta kan ske genom politiska medel och att inte motsättningen mellan Saigonregimen och den provisoriska regeringen utlöser ett tredje Vietnamkrig efter någon tid. Bestämmelserna i Genéveavtalet 1954 om allmänna val i Vietnam rörande landets enande efterlevdes aldrig, och många är rädda för att fredsavtalen nu skall saboteras på samma sätt som skedde då. Men nu är väl förutsättningarna annorlunda; flera stater är genom övervakningen av vapenstilleståndet och genom besluten på Vietnamkonferensen i Paris moraliskt ansvariga för att fredsarbetet i Vietnam inte saboteras. Vi får hoppas att detta förgrenade internationella ansvar tvingar de olika politiska grupperna i Sydvietnam att bilda det nationella försoningsråd mellan Thieuregimen, PRR och de neutrala grupperna som stipuleras i vapenstilleståndsavtalet och att detta råd verkligen gör sitt bästa för att skapa försoning. President Nixon har under sina fyra år i Vita huset utvecklat en ytterst livlig politisk aktivitet, inspirerad av och i nära samarbete med sin utrikespolitiske rådgivare Henry Kissinger. Får man döma av de essäer Kissinger skrivit och de tal Nixon hållit syftar Nixonadministrationen på längre sikt till att söka skapa ett helt nytt system för relationerna mellan världens stater, en ny politisk världsordning om man vill uttrycka saken på ett mera pretentiöst sätt. Detta nya system avser att ersätta den under tiden efter andra världskriget rådande bipolariteten mellan supermakterna USA och Sovjetunionen med ett flerpolärt samspel mellan fem olika politiska kraftcentra, nämligen USA, Sovjetunionen, Kina, Japan och EG-blocket i Västeuropa. Dessa kraftcentra skulle genom ett komplicerat system av förhandlingar och överenskommelser av politisk, militär, ekonomisk och kulturell natur balansera varandras inflytande och makt och därigenom definitivt trygga freden i världen för generationer framåt. Det är Kissinger som utformat teorierna för detta nya system, och man kan givetvis ställa sig skeptisk till dessa och tycka att de smakar för mycket av djupsinnig filosofi, som inte tål en konfrontation med realiteterna i världspolitiken. Samspelet mellan de fem kraftcentra skulle komma att påminna om den situation, vari en jonglör befinner sig, då han har fem bollar samtidigt i luften. Vem skall bli jonglören i Kissingers system, som har att se till att ingen av bollarna ramlar i marken? Skall det bli USA, som därigenom skulle komma att utbyta den roll av världspolis det hittills spelat mot rollen av koordinator för strävandena efter världsfred? Det skulle dock vara orätt att förneka att den världspolitiska utvecklingen under senare år gått i en riktning som i viss mån stämmer överens med Kissingers teorier. USA och Sovjetunionen dominerar inte längre den världspolitiska scenen på samma sätt som de gjort tidigare under efterkrigstiden. Inflytandet har ökat från de andra makter som skulle ingå i Kissinger—-Nixons balanssystem, men också många medelstora och mindre stater kan numera göra sin röst starkare hörd i internationella sammanhang. I det nämnda balanssystemet skulle dock stater av denna mindre storlek få svårt att vinna gehör för sina åsikter och sina intressen. Systemet bygger på en stormaktsauktoritet, vars beslut de små staterna får underordna sig. Det är gott och väl om samspelet mellan de stora makterna kan garantera fred för kommande generationer, men de små staterna måste vara på sin vakt, så att de inte får betala freden med förtryck från de storas sida. Under sin första presidentperiod prioriterade Nixon inom utrikespolitikens område relationerna till de bägge kommunistiska stormakterna Sovjetunionen och Kina för att genom deras medverkan söka få slut på kriget i Vietnam utan alltför stor prestigeförlust för USA självt. Nixon kunde också genom sina mycket uppmärksammade resor till Peking och Moskva inregistrera betydelsefulla utrikespolitiska framgångar. Resan till Peking markerade inledningen till en period med fredligare relationer mellan USA och Kina med gynnsamma återverkningar i fråga om försöken att skapa stabila politiska förhållanden i Östasien. Omläggningen av USA:s politik gentemot det kommunistiska Kina hade förberetts i åratal, men Nixon företog sin till synes mycket dramatiska resa i det psykologiskt riktiga ögonblicket då förberedelserna hade mognat ut. Toppmötet i Moskva hade en åtskilligt annorlunda karaktär.

När Vietnamproblemet inte längre upptar huvudparten av USA:s utrikespolitiska intresse måste Vita huset sätta förbindelserna med Västeuropa och Japan i brännpunkten. Dessa förbindelser har under Nixons första period som president inte ägnats den uppmärksamhet som hade varit önskvärd, och därför har nu staplats på varandra en mängd både intrikata och svåra problem. Lösningen av dessa problem kommer att kräva stor skicklighet och gott omdöme från amerikansk sida men också av européerna. Självfallet kommer stora krav att ställas på de senare. USA:s olösta problem mot Västeuropa gäller dess ansvar för Västeuropas militära säkerhet, dess ekonomiska relationer till EG, USA:s handelsbalans och dollarns ställning samt den fortlöpande verksamheten för en reform av det internationella valutasystemet. Det sistnämnda är ju för övrigt ett problem som inte bara berör USA och EG utan har vida större räckvidd. USA har beslutat avskaffa värnplikten, vilket oundvikligen betyder att krigsmaktens personella resurser kommer att minska. Kan under sådana förhållanden USA behålla sina militära styrkor i den europeiska Natoorganisationen eller måste de skäras ner, eventuellt helt dras tillbaka? Krav på en minskning har ofta framförts i kongressen, även av politiker i mycket framskjuten ställning. Den demokratiska majoritetsledaren i senaten — Mansfield — har varit den främste talesmannen för dessa krav. Hela detta problemkomplex måste ventileras vid de konferenser för säkerheten i Europa samt rörande ömsesidiga och balanserade truppreduceringar i Europa, som är avsedda att påbörjas under innevarande år. De militära säkerhetsproblemen har ju också en ekonomisk sida, och på det ekonomiska området ser det ut som om USA och EG skulle befinna sig på något av en kollisionskurs, som — om detta får fortsätta — kan leda till svåra politiska motsättningar. De ursprungligen mycket goda relationerna mellan USA och EG har undan för undan försämrats, och Nixonadministrationen intar en utpräglat kärv hållning till den gemensamma marknaden.

Dessutom tycks man i Washington anse att EG utsträcker sina preferenser till områden som inte organiskt hör samman med gemenskapen. Speciellt har amerikanerna retat sig på planer att knyta bl.a. Mexico och Singapore som associerade medlemmar till EG. I sommar börjar en ny förhandlingsomgång i GATT, vilken säkerligen kommer att bjuda på dramatiska moment, eftersom Nixon avser att inom ramen för denna åstadkomma klara regler för handeln mellan USA och EG. Vilka motdrag USA kommer att göra mot det expanderande EG återstår att se, men en sammankoppling av dessa ekonomiska frågor med de europeiska säkerhetsproblemen torde inte kunna undvikas. Man tar nog inte fel, om man påstår att USA kommer att kräva att Natomedlemmarna i Europa i högre grad än vad som nu är fallet skall betala för de amerikanska truppernas närvaro i Europa. Vietnam och Mellersta Östern har varit de två stora krishärdarna i internationell politik under de senaste årtiondena. De inre problemen i Vietnam och dess närmaste grannstater är inte lösta genom de överenskommelser som nu träffats, men man har anledning tro att de inte längre utgör någon fara för världsfreden.

Båda supermakterna manövrerar ganska försiktigt i Mellersta Östern. USA stöder Israel och garanterar dess säkerhet, men det kan dock inte föra en politik, som inom arabstaterna uppfattas som fientlig mot deras intressen. USA behöver för sin alltmer ansträngda energiförsörjning upprätthålla någorlunda goda förbindelser med de på olja så rika arabstaterna i Mellersta Östern. Sovjetunionen har vunnit ett starkt fotfäste i området genom sitt stöd åt araberna, men blandar sig ryssarna alltför mycket i de arabiska staternas inre förhållanden riskerar de bakslag, som utvisningen av de ryska militära rådgivarna och teknikerna från Egypten utgör ett exempel på. Några nya fredsinitiativ från supermakternas sida i fråga om Mellersta Östern torde inte vara att vänta omedelbart men särskilt USA kommer säkert att ägna dessa problem större uppmärksamhet nu, när Vietnam inte längre absorberar dess intresse. Förmodligen kommer USA att hålla fast vid den linje i Mellersta Östernpolitiken man tidigare följt, nämligen att ta ett steg i taget och genom lösningar av delproblem söka skapa en bättre atmosfär för framtida mera omfattande förhandlingar mellan Israel och dess arabiska grannar för att därigenom lägga en grundval för en dräglig samexistens i framtiden. Några genomgripande ”totallösningar” av problemen i Mellersta Östern lär inte vara möjliga; man får lämna åt tiden att läka de sår som uppstått. Närmast har man väl att vänta nya försök från USA:s sida att få Suezkanalen öppnad. Vad som ytterligare komplicerar förhållandena i Mellersta Östern och inverkar negativt på strävandena att göra området mera stabilt och mindre känsligt för störningar utifrån är den starka inbördes splittringen inom arabvärlden. De extremistiska palestinska gerillaorganisationernas aktivitet under den senaste tiden, särskilt morden på diplomaterna på Saudiarabiens ambassad i Sudans huvudstad har ytterligare understrukit hur stark denna splittring är. Samtliga dessa organisationer bekämpar Israel, men några arbetar också för revolutioner i de mera konservativa arabstaterna, såsom Jordanien och Saudiarabien men även i Egypten och Sudan. Kuppen i Sudans huvudstad var riktad mot dessa arabstater och syftet var kanske främst att hindra någon eller några av dessa stater att sluta fredsavtal med Israel. Deras mål är att förinta staten Israel och låta de palestinska flyktingarna återvända till sitt hemland. Men deras alltmer desperata taktik, som ofta går ut över oskyldiga människor i andra länder, främjar inte flyktingarnas sak. Man måste beklaga att flyktingarna inte har kunnat skapa organisationer som med sans och måtta kan föra deras talan vid de förhandlingar rörande Mellersta Österns förhållanden som en gång måste komma. Skall något som liknar fred kunna åstadkommas i Mellersta Östern måste också Israel moderera sin hårda attityd mot omvärlden. Brutaliteten i dess vedergällningsaktioner kan inte accepteras. Nedskjutningen av det libyska passagerarplanet får troligen inga politiska återverkningar men måste från moraliska utgångspunkter fördömas. Vietnamkriget har i högre grad än någon annan företeelse på det internationella planet under senare år engagerat människorna. Kritiken mot USA:s politik i Indokina har varit skarp och protesterna mot de metoder amerikanerna använt i kriget har varit hårda såväl inom USA självt som inom åtskilliga andra länder. Sverige hör till de länder, där protesterna har varit starka. Denna kritik har som vi vet tagits illa upp i USA och president Nixon har reagerat genom att frysa de diplomatiska förbindelserna med Sverige på en låg nivå. Posten som USA:s ambassadör i Stockholm har inte besatts med någon ny innehavare och den nyutnämnde svenska ambassadören i Washington får tills vidare stanna hemma i Sverige. President Nixon liksom åtskilliga andra politiker från USA:s båda partier anser att Sverige genom sitt agerande i Vietnamfrågan fört en politik, som står i strid med vårt lands officiellt proklamerade neutralitet. De saknar väl inte helt meningsfränder här hemma i Sverige. Finns det då fog för denna uppfattning? Låt mig först säga, att neutraliteten för vårt land inte kan ha någon annan innebörd än att Sverige icke ansluter sig till någon militär allians och att det söker föra en sådan politik som inte ålägger landet några militära förpliktelser men som söker bevara största möjliga handlingsfrihet, om freden i vår närhet skulle på allvar hotas. Däremot är det självklart att neutraliteten inte hindrar Sveriges regering och riksdag att ta ställning också i internationella frågor, som inte direkt berör vårt eget land. Sverige är ju medlem av många internationella organisationer och tar ställning till kontroversiella frågor inom dessa. Så har ju skett i exempelvis FN, Europarådet och OECD. Det kan inte finnas något hinder för att Sverige inom ramen för vår neutralitetspolitik tar ställning till frågor, som faller utanför ramen för samarbetet inom de internationella organisationer som vårt land tillhör. I vilka frågor Sverige officiellt skall ta ställning och hur ställningstagandet skall utformas måste bedömas från fall till fall. Den neutrala staten måste även i ett konfliktläge kunna hävda allmänna principer som den anser värdefulla, t.ex. att ett folk självt skall få bestämma över sin egen framtid och att de krigförande skall avstå från att använda vapen med ohyggliga verkningar på de enskilda individerna och oförsvarlig materiell förstörelse. Den neutrala staten bör också kunna enträget uppmana stridande parter att bilägga sina tvister genom förhandlingar på politisk väg. Detta är ungefär vad de politiska partierna har gjort i Vietnamfrågan och fördenskull har den amerikanska regeringen ingen hållbar saklig grund för sina repressalier mot Sverige. Det bör också starkt understrykas, att kritiken mot USA i fråga om Vietnam inte innebär någon fientlig inställning mot Amerika. Jag delar utrikesministerns uppfattning att de personliga banden mellan Sverige och Förenta staterna är starka och att de svenska och amerikanska samhällena i grunden bygger på samma demokratiska ideal. Det är, herr talman, särskilt värdefullt att utrikesministern så klart deklarerar, att det är den svenska regeringens önskan att normala diplomatiska förbindelser skall råda mellan Sverige och Förenta staterna.

Herr talman! Utrikespolitik är inte bara — och blir det allt mindre — traditionell diplomati. Den erfarenheten har vi — om inte förr — fått inpräntad i oss under de senaste årens förhandlingar och diskussioner om marknadsläget i Europa, om valutasystem, devalveringar och revalveringar. Utrikespolitik kommer — och det är det som är det intressanta — alltmer att handla om den sociala och ekonomiska verkligheten, om vårt ekonomiska samarbete med andra länder, om en politik för att trygga full sysselsättning och fortsatt välståndsutveckling. I detta ligger alltså att utrikespolitik mer och mer kommer att i sin kärna gälla vanliga människors vardagsvillkor och allt mindre de diplomatiska turerna. När man därför i dagens riksdagsdebatt genom en särskild regeringsdeklaration skiljer ut de handelspolitiska och speciellt de valutatekniska frågorna från första omgången, får det bara ses som en debatteknisk uppläggning. De internationella beroendebanden har just på dessa områden snabbt vuxit i styrka. De har i en mening vuxit för snabbt, eftersom nationalstaterna inte har kunnat anpassa sig till de nya förhållanden som internationaliseringen har fört med sig. Den vilja till gemensamma insatser för att lösa gemensamma problem som finns har inte fått tillräckligt genomslag; man har inte lärt sig att ge avkall på intressen som i ett kort perspektiv framstår som de enda nationella. En intern ekonomisk politik på nationell grund blir helt enkelt allt svårare att föra i den växande världshandelns skugga. Man kan säga att inget land ännu har tillräcklig kunskap om hur den ekonomiska politiken bäst skall läggas upp för att svara mot en sådan helt ny situation. Man har ännu inte kunnat studera hur de interna balansproblemen smittar av sig och inte heller hur motåtgärderna påverkar andra. Risken är därvid överhängande att de stora industrinationerna försöker minska sitt internationella beroende genom en protektionistisk reträtt, genom att dra sig tillbaka och försöka bygga spärrar kring sina länders gränser. Om inte valutaproblemen kan ges en något så när varaktig och stabil lösning är den risken överhängande, och därmed ökar konfliktriskerna och minskar möjligheterna att utveckla samarbetet på andra centrala områden. — I en senare omgång kommer riksdagsgruppens vice ordförande Olle Dahlén att utförligare gå in på detta. Vi har fått en annan dramatisk illustration till nationalstaternas oförmåga att samarbeta på ett tillräckligt effektivt sätt genom de multinationella företagens agerande. Dessa väldiga bjässar har naturligtvis gett många positiva bidrag till den tekniska utvecklingen och det ekonomiska framåtskridandet, men de har liksom tillskansat sig en sorts oberoende i finansiellt och ekonomiskt hänseende gentemot värdländerna, vilket ofta minskar de nationella regeringarnas möjligheter att effektivt bedriva sin ekonomiska politik. Och ändå är det fortfarande mycket långt till någon sorts form av internationella kontrollorgan på detta område. Vi har en tredje fråga: miljöproblemen i vidaste mening. De känner verkligen inga gränser. Men fortfarande är — trots vad som står i regeringsdeklarationen — det internationella samarbetet ganska blygsamt. Det visar sig ofta att när miljöproblem kolliderar med något som uppfattas som ett nationellt intresse, avstannar samarbetet. Vi kan se förhållandena i Östersjön som ett näraliggande exempel. Alla vet vilka risker som följer med fortsatta utsläpp och med en snabbt växande trafik med bl, a. de största oljetransporterna. Det gemensamma samarbetet, som är nödvändigt, sniglar sig fram. Fattigdomen i u-länderna och den växande klyftan mellan rika och fattiga länder vet vi nu alla är en ödesfråga för hela mänskligheten. Vi upprörs dagligen av skakande vittnesbörd om hur människorna har det i u-länderna, men viljan att satsa på u-hjälp och handelspolitiska åtgärder som på sikt kan höja deras levnadsstandard är det ofta klent beställt med. De rika ländernas interna och ömsesidiga ekonomiska problem blir i stället en ursäkt för att hålla tillbaka och ibland rent av minska ambitionerna. En sådan lista på vad världen och världssambandet egentligen betyder för oss kan göras oändligt lång. En risk är naturligtvis att en del människor i insikt om problemens storlek stannar i passivitet. Det finns också en risk för att utländska beroendeförhållanden görs till en ursäkt för misslyckanden i det egna landets politik. Det är så bekvämt att kunna skylla svårigheter på utlandet — utlandet är ju sällan på plats för att försvara sig. Faktiska möjligheter att ändå handla på egen hand inom den här ramen kan man då liksom se bort ifrån. Den svenska politiken i en internationaliserad värld måste vara så klar och entydig som det över huvud taget är möjligt. Vi kan inte möta problemen vare sig med passivitet eller någon sorts isolering; det är vi alldeles för små till. Företagens rörlighet bör inte mötas med nya restriktioner utan med att man ger bättre arbetsförutsättningar här hemma. Människornas vilja att se sig om ute i världen bör inte mekaniskt mötas med nya skatter eller avgifter som minskar människornas möjligheter. En bristande vilja i andra länder att ta itu med de miljöproblem som berör oss så mycket får inte besvaras med att ”det här kan vi ingenting göra åt”. Internationella svängningar i handeln och konjunkturerna får inte leda till handlingsförlamning här hemma. Det faktum att Sverige är neutralt och för en alliansfri utrikespolitik får inte hindra oss från att så aktivt som möjligt söka delta i det framväxande europeiska ekonomiska samarbetet. Redan nu bör vi starta vårt eget förberedelsearbete för att så småningom kunna utvidga handelssamarbetet med EG, självklart hela tiden på neutralitetspolitikens grund. Det nordiska samarbetet är ett konkret exempel på vad jag här har sagt om behovet av internationell gemenskap och samkänsla. Därför att Danmark har gått in som medlem i EG och de fyra andra nordiska staterna väljer andra anknytningsformer har det nordiska samarbetet sannerligen inte blivit mindre viktigt. Det måste drivas med kraft och smidighet, och därför kan det inte få bli så att det för oss så viktiga samarbetet i Norden hänvisas till några begränsade fält, t.ex. de kulturella och sociala områden där EG-samarbetet har mindre att ge. Nu har de nordiska regeringarna lagt ett ambitiöst handlingsprogram, men det är i stora delar bara ett utredningsprogram. Det har en glädjande tyngdpunkt på det näringspolitiska och industripolitiska området, men det måste vidgas till att bli ett mera heltäckande handlingsprogram för hela det nordiska samarbetsområdet. Det finns inom Nordiska rådet utkast till hur man där skulle gå till väga, som jag hoppas att ministerrådet verkligen vill ägna sig åt. Avgörande för om det nordiska samarbetet kommer att stagnera eller inte blir om man känner i vart och ett av de nordiska länderna att det är meningsfullt att samarbeta. Alla tendenser att något land underlåter att rådslå eller försöker dirigera de andra skulle bli till snubbeltrådar. Jag vill verkligen hoppas att Danmark har kraft och ork att avdela kapacitet både för samarbetet i Bryssel och för samarbetet här i Norden och att Norge med sin nya politik här kan utgöra en förmedlande länk. Om Sverige i det löpande samarbetet skulle försumma att samråda och försöka finna gemensamma lösningar med de övriga länderna, då ökar risken att de centrifugala krafterna i Norden tar hem spelet, och de är faktiskt ganska starka, även om de inte finns företrädda officiellt på regeringsnivå. Därför måste jag, herr talman, komma tillbaka till ett avsnitt av debatten i Nordiska rådet — jag tänker då på den generaldebatt som där fördes och där statsrådet Lidbom på den svenska regeringens vägnar presenterade en syn på lagstiftningssamarbetet i Norden som vållade en hel del missförstånd och irritation. Jag tänker alltså inte gå in i några detaljer på sakinnehållet i den familjelagstiftning som var den formella utgångspunkten för diskussionerna och vars innehåll tydligen har förtretat en del av Nordiska rådet. Den konservativa kritik i sakfrågorna, som skymtade mellan orden i debatten om hur man skall sköta samarbetsfrågorna, känner jag mig främmande för. Det var alltså inte herr Lidboms inlägg i specialdebatten om äktenskapslagstiftningen som jag tror var den egentliga utlösaren av diskussionerna i Oslo — det inlägget kom senare — utan det var hans principinlägg i generaldebatten om att en lägre målsättning för det nordiska lagstiftningssamarbetet nu borde införas. Det anförde han trots att Helsingforsavtalet mellan Nordens länder såvitt jag förstår binder oss vid lagharmoniseringens princip. Nu uppfattade en del det här som en nedskrotningslinje från den svenska regeringen. Jag skall försöka göra herr Lidbom rättvisa genom att återge hans egna ord. Han sade: ”att nordisk rättsenhet i den ambitiösa meningen av enhetliga lagar inte längre är ett realistiskt mål att sträva mot”. Det var då som det norska utrikesutskottets ordförande — som sannerligen inte hör till de kulturkonservativa figurer herr Lidbom ibland målat ut sina motståndare som — helt indignerat frågade om inte den svenska regeringen då logiskt sett borde säga upp Helsingsforsavtalet. Jag kan inte se annat än att herr Lidbom vacklade mellan två utgångar. Dels var det fråga om att söka en större flexibilitet i lagstiftningssamarbetet än tidigare, dels försvarade han sig med att samarbetet inte heller tidigare hade varit fullkomligt. Det märkliga var emellertid att han i det senare fallet hämtade sitt huvudexempel från 1950-talet, då Helsingforstraktaten inte existerade eller ens var påtänkt. Jag tror emellertid att det som mest skapade ilskan i Oslo var att herr Lidbom avfärdade den målsättning som gällde ännu när han själv tog säte i den svenska regeringen som närmast identisk med skandinavismens drömmerier på 1800-talet. Det skulle vara intressant att här i debatten få bevis för att den kylige justitieministern Kling levde i en sådan skandinavismens drömvärld. Det finns, herr talman, i Sveriges moderna historia såvitt jag vet ingen motsvarighet till den bottenfrysning i de diplomatiska relationerna som sedan slutet av förra året råder mellan Sverige och USA. Det är en bottenfrysning som på ett skenbart motsägande sätt sammanfaller i tiden med förbättrade förbindelser mellan USA och sådana traditionella motståndare till USA som stormakten Kina och supermakten Sovjet. Men jag tror det bara är skenbart motsägande, eftersom mycket talar för att just de förbättrade förbindelserna med Kina och Sovjet har givit den amerikanska utrikesledningen en känsla av ökat spelrum gentemot irriterande men militärt och politiskt mindre betydelsefulla stater som Sverige. En sådan nedfrysning som den nuvarande mellan Washington och Stockholm skulle man förmodligen — i ett storpolitiskt mera ansträngt läge — helst ha velat undvika på amerikansk sida. I dag kan man liksom kosta på sig en överdriven reaktion, ett missnöjesutbrott och därmed bryta mot satsen att diplomatiska förbindelser bör obeskuret utnyttjas när spänning råder och inte minst då. Frågan blir nu vad som från svensk sida kan göras för att bidra till en normalisering av förbindelserna med USA. Det bör då genast stå klart att det inte kan bli tal om att göra något som i Washington kan uppfattas som att vi ber om ursäkt för eller tar tillbaka den kritik i sak mot krigföringen i Vietnam som framförts i Sveriges namn. Oavsett vad vi anser om de exakta ordalagen i den kritik som statsminister Palme framförde den 23 december 1972, måste vi göra klart för oss att det lätt skulle kunna leda till missförstånd både i USA och Sverige om kritiken togs tillbaka. Däremot vill jag upprepa den ståndpunkt jag hela tiden haft och flera gånger redovisat: den regeringschef som väljer att yttra sig med vad som liknar en enskild människas samvetsbestämda röst måste vara medveten om att hans ord bedöms inte efter hans personligt upplevda känslor utan efter ordens effekt. I sitt budskap till president Nixon på julafton — dagen efter det omdiskuterade uttalandet — erinrade statsminister Palme om hur ”människor i det förflutna runt hela världen många gånger blickat mot Förenta staterna för moralisk auktoritet och ledning i kampen för fred och för att skydda grundläggande mänskliga värden”. Det är väl uttryckt. På svensk sida bör det då vara av intresse att utnyttja och utvidga de möjligheter som erbjuder sig när det gäller kulturella och ekonomiska kontakter mellan Sverige och USA. Även små tillfällen bör tas till vara. Diplomatin bör uppfinningsrikt verka för att jämna vägen för en normalisering. Många inom det amerikanska folket hävdar att den amerikanska statsledningen inte minst genom de stridsmetoder som kom till användning i Vietnam kom att svika demokratins sak i världen. Vi har principiellt delat kritiken mot denna del av den amerikanska utrikespolitiken. Vi ser fortfarande de mycket stora svårigheterna att efter 18 år av meningslöst krig med amerikanskt deltagande nu nå en allomfattande politisk lösning som kan leda till en bestående fred. Men i varje fall för amerikansk del borde nu kriget vara definitivt slut. Och när så USA :s del i kriget upphört borde det finnas en väg för normalisering av förbindelserna mellan Washington och Stockholm. Önskan att normala diplomatiska förbindelser skall råda mellan Sverige och Förenta staterna delas rimligen av alla ansvarskännande grupper i det svenska samhället. Det är som sagt möjligt, ja, rent av sannolikt att en sådan normalisering kommer att visa sig svårare i dagens relativt avspända värld än i gårdagens med dess starka spänningar mellan öst och väst. Det är då särskilt angeläget att svenska åtgärder för att bidra till en normalisering vidtas i samförstånd mellan regering och opposition. Det är, när det gäller Sveriges förbindelser med USA, av speciell vikt att intet tvivel råder om att huvudlinjen finner stöd hos en så bred svensk opinion som möjligt. Skärpta meningsskiljaktigheter på olika inrikespolitiska områden under ett valår får här inte leda till missuppfattningar. I Mellersta Östern har man ännu inte nått förhandlingsbordet. Det är häpnadsväckande hur omedvetna arabstater och arabterrorister tycks vara om den farliga politik de bedriver. Genom att man säger nej till förhandlingar och fred med Israel tvingas den judiska staten fortsätta sin ockupation av de områden som intogs i sexdagarskriget 1967. Det är långtifrån säkert att tiden arbetar för de krafter i arabvärlden som ser förhandlingar med Israel som ett förräderi. Den oerhört snabba ekonomiska utvecklingen på västbanken av Jordanfloden — alltså områden som Israel nu ockuperat — skapar i stället kontakter och förhoppningar som gör en omedgörlig hållning alltmer svårbegriplig för de palestinier som i dag lever där. Fortsatt vägran från arabstaterna att sluta fred med Israel förstärker de krafter i israelisk opinion som arbetar till förmån för status quo. Därför är det viktigt att man från andra länder, också Sverige, ständigt betonar att en slutlig fred bara kan uppnås genom förhandlingar i någon form mellan parterna. Avspänningen i Europa och överenskommelsen om Vietnam var ju följden av att maktblock och grupperingar till sist kunde mötas i samtal och vid förhandlingsbord. Därför borde den svenska regeringen klarare betona att samma utveckling nu bör inledas i Mellersta Östern. De krafter i arabvärlden som säger nej till förhandlingar är fortfarande det största hindret för en fredlig lösning av konflikten mellan Israel och arabstaterna. För den som just besökt Israel är det glädjande att notera israelernas beredskap till förhandlingar i någon form om slutlig fred eller om dellösningar som kan förstärka utsikterna till fred. Nu anser sig Israel tydligen ha fått garantier för att USA inte kommer att söka tvinga Israel till eftergifter, eftergifter som skulle vara oförenliga med landets krav på säkerhet. Man anser sig tydligen ha fått garantier för att USA som medlare inte kommer med några färdiga lösningar. Löften om fortsatta vapenleveranser tycks också ha ökat känslan av trygghet. Detta har väl stimulerat den optimism som jag fann hos många israeliska politiker om att tiden nu är mogen för vad man kallar en interimslösning om Suezkanalen. Kanalen skulle åter kunna öppnas, fördjupas och breddas, och israelerna tycks vara beredda att dra sig tillbaka åtskilliga kilometer öster om kanalen mot löfte och kontroll att inga egyptiska soldater åter förs in i Sinai. Det borde vara möjligt att stilla Egyptens oro att en sådan tillfällig lösning om Suezkanalen inte blir den slutgiltiga gränsdragningen. Snart sagt varje palestinier man träffar frågar en besökande svensk varför Jarring inte finns på plats. Samtidigt är den israeliska misstron mot FN-medlingen påtaglig. Men oavsett vem eller vilka som tar på sig ansvaret att förmedla kontakter mellan främst Israel och Egypten vore ett initiativ om Suezkanalen ett värdefullt försök att bryta dödläget. Om FN inte lyckas, blir det ännu viktigare att USA — med eller utan Sovjetledningens goda minne — kan fullfölja sina medlingsavsikter. Och nog är det väl ändå så att ett framgångsrikt medlarvärv i Mellersta Östern skulle ge den amerikanska utrikespolitiken en mycket djupare glans än skimret från alla resor till Peking och Moskva. Det är nödvändigt att slå fast att fred i Mellersta Östern bara kan nås genom förhandlingar. Terrordåd och krigshandlingar leder aldrig till en lösning. Den extremism som är al Fatahs och andra terrorgruppers är i dag det kanske största hotet mot en fredlig utveckling. Terroristerna skapar ett klimat som försvårar kontakter mellan parterna, Därför är det nödvändigt både att ta avstånd från denna fanatism och att genom internationella aktioner bekämpa den internationella terrorismen, särskilt när den yttrar sig mot oskyldiga människor på tredje lands mark. Om demokratierna i världen kan göra det effektivt, har de också bidragit till fred och försoning i den del av världen som alltför länge levt i krig och hat. På en rad håll i världen finns minoritetsgrupper, som förtrycks av majoritetsfolk. Ingen diskriminering är dock så systematisk och skändlig som den som utövas mot den vapenlösa majoriteten i Sydafrika. Den sydafrikanska raspolitiken, apartheid, innebär att de mer än 15 miljonerna icke-vita inte har rösträtt i sitt eget land. De vita har i genomsnitt tio gånger högre löner än resten av befolkningen. Vita arbetare har rätt att bilda fackföreningar. Den självklara rätten saknar de vilkas hudfärg inte är vit. Alla medborgare i Sydafrika tvingas registrera sig enligt sin ras. Detta avgör var de skall få arbeta, bo och begravas, var deras barn skall få gå i skola, vilka sjukhus de får vårdas i, vilka bussar de får åka med osv. Afrikaner som saknar arbete har inte rätt att bo i städerna utan tvingas bo ute i särskilda reservat, som ofta har den sämre jorden. De afrikaner som får arbete i de vitas städer får inte ta familjen med sig. Familjerna måste stanna kvar i reservaten. Det är en grym och omänsklig politik. Det finns en lag för varje tillfälle i afrikanens dagliga liv, om vilken badstrand han får använda, vilka parkbänkar han får begagna, vilka biografer han får gå på, vilka postkontor och vilken tvättinrättning han får använda osv. Detta är ett grovt hån mot människorätten. Det är också på sikt ett allvarligt hot mot världsfreden. Den senaste tidens strejker och orolig heter i Sydafrika är en påminnelse om att den sydafrikanska rasstaten är en koloss på lerfötter. Förr eller senare kommer den att falla och dra med sig de lika orättfärdiga rasistregimerna i Zimbabwe, som de vita kallar Rhodesia, och de portugisiska kolonierna Angola, Mogambique och Guinea Bissau. Tills den dagen har kommit, även om det kan dröja många år, måste vi fortsätta att ständigt fördöma och försöka utöva påtryckningar mot de systematiska övergreppen mot mänskliga rättigheter i södra Afrika. Detta är särskilt motiverat att säga just i dag då utrikesdebatten sammanfaller med Förenta nationernas internationella dag för avskaffande av rasdiskriminering, Sharpvilledagen. För det var ju, som det påpekades i regeringsdeklarationen, den 21 mars 1960 som tusentals afrikaner i den sydafrikanska staden Sharpville brände upp sina pass som en protest mot de orimliga passlagarna. Det var då polis och militär öppnade eld mot demonstranterna, ett sjuttiotal afrikaner dödades och minst dubbelt så många skadades. Det dåd som då förövades kommer så länge rasistregimen sitter vid makten att påminna oss om dess karaktär. David Wirmark kommer senare i debatten att ytterligare belysa dessa problem i södra Afrika. Den 22 november 1972 inleddes i Helsingfors vad som officiellt kallas ”mångsidiga förberedande samtal kring frågan om en europeisk säkerhetsoch samarbetskonferens”. Det har inte oväntat visat sig att västmakterna i första hand velat undersöka ”vilka bestämda frågor som bäst lämpar sig för fruktbara förhandlingar och en snabb lösning”. Sovjet däremot har hållit före att det mest angelägna är att få till stånd en säkerhetsoch samarbetskonferens och att frågan om ämnet för ”fruktbara förhandlingar” skall prövas vid själva konferensen. Sverige har här valt att gå en medelväg mellan behovet av en entydig dagordning och angelägenheten av garantier för att punkterna på dagordningen verkligen leder till något slag av enighet och samförstånd. Sverige har också valt att gå en balansgång i frågan om i hur hög grad nedrustningsärendena skall ingå i dagordningen. Det är synd att statsrådet Myrdal måste avlägsna sig. Jag hade annars tänkt fråga henne om den roll som nedrustningskonferensen i Genéve just nu har och hur man skall utnyttja den till att komma framåt så att den inte i konkurrens med Helsingfors hamnar i ett fastlåst läge. Man tog ju alldeles nyligen en ny start i Genéve, och det står ingenting i regeringsdeklarationen om några stormaktsreaktioner på de neutralas aktivitet. Jag hoppas att statsrådet Myrdal vill ta det här tillfället att ge sin syn på hur man nu starkast och bäst skall utveckla de svenska strävandena på nedrustningsområdet. Det är självfallet utomordentligt angeläget att den avspänning och det vidgade samarbete mellan öst och väst som uppkommit i Europa kan fortsätta. Men samtidigt som detta sägs bör man också konstatera att begrepp som ”säkerhet” och ”samarbete” tolkas på helt olika sätt och är liksom gjorda för att missbrukas. Begreppet ”samarbete” kan i ännu högre grad än ”säkerhet” visa sig vara något ytterst kontroversiellt. På västmaktshåll har man förklarat att ett meningsfullt europeiskt samarbete bör innebära t.ex. ”fritt utbyte av idéer över gränserna”. Sovjetunionen kan väntas förklara sig beredd att medverka till utbyte av informationer över gränserna. Men det måste, väl att märka, vara ”korrekta informationer”, vilket kan vara liktydigt med propaganda och rent av utkolporterande av officiella lögner. Fritt idéutbyte riskerar att av Sovjet stämplas som ”underminerande verksamhet”, ”spridande av förtal” etc. Enligt sovjetisk terminologi bör säkerhet och samarbete helt stämma överens och verka i samma riktning; enligt uppfattningen i väster kan — ja bör — här kunna uppstå konflikter. Vi har också sett hur det andliga förtrycket i form av kontroll över ”oliktänkande” under senare år har skärpts i Sovjet. Det finns mycket som talar för att tövädret under Chrustjev tillhör det förflutna. Om det vittnar inte minst de maktägandes fruktan för intellektuella inflytelser utifrån. Sedan förra utrikesdebatten har Sverige upprättat diplomatiska förbindelser med Östtyskland. Vi ser det som en framgång att de hinder som tidigare funnits för ett erkännande har kunnat övervinnas, inte minst genom den socialliberala västtyska regeringens nya östpolitik. Det är angeläget att Sveriges kontakter med Östtyskland liksom med de andra östeuropeiska staterna intensifieras, både ekonomiskt och kulturellt. Vi borde från svensk sida — som folkpartiet i flera år har föreslagit — kunna göra en hel del för att utveckla dessa förbindelser. De största hindren mot en sådan samverkan kan vi emellertid inte rå på, eftersom de är förankrade i de östeuropeiska staternas samhällssystem. Under de många år då vi diskuterade ett erkännande av Östtyskland talades det ofta om att förbindelserna borde ”normaliseras”. Jag vill gärna understryka att en sådan normalisering ännu inte kommit till stånd. Vi kan ju inte anse att förbindelserna mellan två länder är helt ”normala” när det ena landets medborgare inte har rätt att resa ur landet. Vi anser inte att förbindelserna är ”normala”, när posten underkastas censur och när trycksaker inte får passera gränserna. Vi kan inte anse att det råder normala förbindelser mellan två stater när släktingar inte får återförenas. Det går ännu en mur genom Berlin och taggtrådar genom Europa som är oöverstigliga hinder för de människor som lever i de socialistiska länderna. Innan dessa hinder är borta, innan människor och idéer fritt får röra sig över gränserna mellan öst och väst, innan kristna och judiska bekännare har sin frihet att utöva sin religion eller lämna det samhälle där de inte tolereras, innan dess kan vi inte tala om några ”normala” relationer mellan Sverige och Östeuropa. Det finns också en annan mur mellan Östoch Västeuropa som är värd att påminna om. Den världsbild vi möter i våra massmedia är i många avseenden beroende av dessa massmedias egna arbetsvillkor. I västerländska demokratier kan journalisterna lyssna till samhällskritiken, skildra de undanskuffades villkor och ge en allsidig belysning av politiska och sociala problem. I totalitära stater — både socialistiska och andra — är journalisten tvungen att arbeta genom de officiella kanalerna, under byråkratins överinseende. Följden blir lätt en snedvridning i rapporteringen: från de demokratiska staterna får vi mer negativa nyheter, från de totalitära mer positiva. En sådan systematisk snedvridning kan på sikt bli ett hot mot den demokratiska värdegemenskapen. Det fria samhället speglas i sin glans och i sitt elände, men det ofria bara i sin glans; från demokratierna hör vi kritiska stämmor, från diktaturerna oftast maktens Det är nu inte riksdagens sak att blanda sig i journalistiken, och jag Onsdagen den hoppas att vi i denna kammare aldrig skall försöka förestava arbetsvillkor 21 mars 1973 för yrkesmännen i press och etermedia. Men som samhällsmedborgare har vi ändå en rätt att reagera, och vi har rätt att fråga oss vad massmedia gör för att neutralisera de risker för förvrängda perspektiv som deras egna arbetsvillkor för med sig. Sverige önskar goda relationer med alla stater, men det innebär inte att vi kan tiga om ofrihet och förtryck. Frihetens landvinningar är bräckliga och ständigt hotade. Under det senaste decenniet har vi blivit smärtsamt påminda om vad liberaler redan för mer än 100 år sedan inskärpte, nämligen att demokratin heller inte i sig är något säkert värn för liberala värden och en mänsklig politik. Då får vi inte tveka att säga ifrån mot de övergrepp som begås i demokratins namn och att ge vårt stöd åt de krafter som försvarar de humanitära idealen. Men vi skall heller inte försumma att höja vår röst mot det förtryck som utövas i diktaturstater, där oppositionen bara vid enstaka tillfällen är hörbar. Den alliansfrihet som Sverige slår vakt om är inte en ideologisk neutralitet. Vår åsikt om ofriheten skall vi därför inte förtiga.

Herr talman! Det var inte så länge sedan som jag och andra moderata talare under riksdagens utrikesdebatter brukade kritisera regeringen för bristen på intresse för de näraliggande europeiska problemen. De utrikespolitiska engagemangen tycktes — framhöll vi — stå i direkt relation till avstånden. Inlevelsen i det europeiska händelseförloppet stod icke i någon som helst rimlig proportion till intresset för motsättningar och händelseförlopp på andra sidan jordklotet. I det hänseendet har händelsernas egen gång nu framtvingat en ändring. Sverige har visserligen alltjämt varit den passive — den som anpassat sig efter utvecklingen, den som hoppat på tåget först då det väl satt sig i rörelse. Det har icke varit fråga om någon viljans Europapolitik. Men nu är vi likväl där, mitt inne i en utveckling, om vars fortsatta förlopp det är svårt att dra andra säkra slutsatser än att vårt lands ställning — ekonomiskt och politiskt — i allra högsta grad kommer att påverkas. Jag syftar på den gemensamma marknadens utbyggnad. Jag syftar — för att gå över till ett helt annat område — på de säkerhetsoch militärpolitiska överläggningar, som nu befinner sig i sitt inledningsskede. De utvidgade gemenskaperna har öppnat nya möjligheter att på mellanstatlig nivå påverka och styra den ekonomisk-tekniska utvecklingen över gränserna. Sveriges samarbete grundas bara på ett frihandelsavtal, inte på medlemskap. Därmed är våra möjligheter att själva delta i och aktivt påverka politiken starkt begränsade. Vi tvingas att anpassa vår politik efter beslut fattade utan hänsynstagande till svenska intressen. Vi blir alltmer beroende men har frånsagt oss möjligheterna att styra beroendet. Kriserna på valutaområdet och den lösning vårt land nu anslutit sig till illustrerar detta. Den bekräftar indirekt det berättigade i vår kritik mot 25 såväl regeringens EG-politik som dess argument för ”avhoppet” från den ursprungliga öppna ansökan. Den s.k. Wernerplanen om det ekonomiska och monetära samarbetet utgjorde ju ett av huvudskälen mot att fullfölja tanken på ett medlemskap. Att flertalet av EG-staterna nu valt att binda sina växelkurser inbördes och att låta blockets kurser flyta gentemot dollarn får betraktas som ett konsekvent uttryck för EG-samarbetets syften, inte minst på det jordbrukspolitiska området. Men lika självklart var det väl inte för Sverige att anpassa sig till EG-mönstret. Skäl kan åberopas både för och emot. Detta kommer herr Burenstam Linder att utveckla senare i dag i anslutning till den deklaration vi väntar av handelsminister Kjell-Olof Feldt. Vad som emellertid i detta sammanhang bör understrykas är att Sverige, trots vår starka reglering av valutamarknad och kapitalrörelser — starkare i dag än i förrgår — ansett sig tvingat att avstå från sin valutapolitiska handlingsfrihet och att binda sig vid EG-majoriteten och trots att Sverige icke har den medbestämmanderätt, de rättigheter och de skyldigheter som vårt land skulle ha haft som medlem av gemenskapen. Sveriges oberoende — påstod regeringen — gick inte att förena med svenskt medlemskap i EG. De senaste veckornas utveckling visar hur tänjbart begreppet ”oberoende” är i praktiken. De kommande åren kommer att ytterligare illustrera vårt oberoende. På det ena området efter det andra kommer vårt land att finna sin rörelsefrihet låst och se sig nödsakat att anpassa sig till det europeiska mönstret. Från valutapolitikens område kommer beroendet, vare sig vi vill eller inte, att göra sig gällande på miljövårdens område, då det gäller etableringsrätten, industripolitiken, regionalpolitiken, transportpolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Vår ekonomi i vidsträckt mening kommer alltså att vävas in i det europeiska mönstret. Det är mot den bakgrunden som vi vidhåller att Sverige bör utnyttja varje tillfälle till nya förhandlingsinitiativ och överläggningar med gemenskaperna för att ge Sverige en starkare ställning. I Helsingfors pågår sedan i höstas förberedelser för den alleuropeiska konferens för säkerhet och samarbete som aktualiserades för några år sedan men som få europeiska stater då trodde skulle kunna förverkligas.

Därom tror jag att alla är överens. Däremot bryter sig meningarna vid en analys av de bakomliggande orsakerna och då det gäller slutsatserna för framtiden. Är det fråga om verklig avspänning i Europa? Eller är begreppen aggression och fruktan för aggression fortfarande så inbyggda i det internationella mönstret, att avspänningen bara är skenbar? Är det med andra ord fråga om en förskjutning av spänningsfälten med bibehållen oförändrad global motsättning? Att folken och regeringarna i västerlandet — de besuttna länderna — söker avspänning och fred tror jag står utom varje diskussion. Men för avspänning krävs två parter. Hur uppriktiga är motsidans klart uttalade önskemål om fredlig samexistens? Svaret på den frågan förutsätter en bedömning av motiven för den förändring i det sovjetryska uppträdandet som inträtt under de senaste åren i Europa och inte minst i relationerna till Förenta staterna. På det världspolitiska fältet inträdde en omvälvning i juli 1971 i och med meddelandet att den amerikanske presidenten skulle besöka Peking. Gamla invanda föreställningar bröts ner. Den sovjetisk-kinesiska konflikten var redan då en realitet. Propagandakriget mellan Moskva och Peking hade länge pågått och pågår alltjämt med oförminskad styrka. Enligt uppgift har Sovjetunionen i dag en miljon man vid den kinesiska gränsen. I Kina grävs skyddsrum som förberedelser inför ett bombkrig. Det var i det läget som den amerikanske presidenten tog sitt förhandlingsinitiativ. Det utlöste som bekant till en början utomordentligt hårda reaktioner i Moskva. Men Sovjetunionen har sedan dess anpassat sig till det nya balansmönstret. Det har kommit till uttryck i Vietnam och det bidrog till den lösning som sedan uppnåddes; hur slutgiltig den blir, därom vet vi intet. Det gör sig gällande på den Indiska halvön. Och nästan varje utrikespolitiskt telegram vittnar om den nya balanspolitikens följder. Men ytterst ligger fruktan bakom: Å ena sidan Kinas farhågor för ett i Asien allt mäktigare, som det heter, imperialistiskt Sovjetvälde. Sovjets flottutvidgningar i Stilla havet och Indiska oceanen. Dess förbättrade relationer till Indien och de västra staterna i Sydostasien. Dess strävan att utnyttja Japans resurser för exploatering av naturtillgångarna i Sibirien och att vidga inflytandet i den splittrade, oljerika Mellanöstern. Det är inte besynnerligt att Kina i ett sådant läge anser sig behöva öppna nya förbindelselinjer med en part med tillräckligt stora resurser. Å andra sidan Sovjetunionens fruktan för världens folkrikaste stat med territoriella anspråk på Sovjet och med svårigheter att inom de egna gränserna föda en växande befolkning. En statsbildning med nästan oändliga resurser, som redan behärskar kärnvapentekniken och befinner sig i inledningsskedet till en väntad explosiv industriell upprustning. Det är nära nog självklart att det måste vara ett primärt sovjetryskt intresse att i en sådan latent spänningssituation i Asien försöka säkra sina positioner i Europa. Därmed fullföljer Ryssland en gammal tradition att undvika samtidig politisk konfrontation i Asien och i Europa. Mot den bakgrunden skall den nya avspänningspolitiken i Europa betraktas. Men också andra skäl gör det till ett klart sovjetryskt intresse att bryta ner motsättningarna på vår kontinent. Den sovjetiska ekonomin har inte kunnat följa med i den teknisk-industriella utvecklingen, utom då det gäller militäroch stratosfärteknik. Ännu efter 50 år har sovjetsystemet inte kunnat tillfredsställa medborgarnas rimliga behov av konsumtionsvaror. Väldiga mängder vete köps just nu i Förenta staterna och färdiga fabriker i det kapitalistiska Västeuropa. Ekonomin kräver en minskning av rustningarna och ökad import av västerländsk teknologi, en import som inte är möjlig utan avspänning. Sovjetunionen möter i dag svårigheter då det gäller att upprätthålla sin dominans inom öststaterna. Sedan 1948 är Jugoslavien fristående. Vad som kommer att hända efter Titos avgång, därom kan bara gissningar framföras. Det väpnade motståndet mot regimerna i Östtyskland, Ungern och Polen ligger visserligen långt tillbaka i tiden, men är fördenskull inte glömt. Än mindre den militära ockupationen av Tjeckoslovakien. Rumänien erbjuder genom sin självständiga utrikespolitik speciella problem. Även inom dessa stater gör sig ekonomiska svårigheter gällande. Kraven på bättre levnadsstandard har tvingat Moskva till eftergifter. Industraliseringen sker i relativt sett minskande grad med sovjetryska resurser och alltmera med hjälp av västeuropeiskt tekniskt kunnande och västeuropeisk utrustning. Samtidigt söker vissa av dessa stater — Ungern, Östtyskland och Polen — att mjuka upp den tidigare hårda statliga centraldirigeringen av det ekonomiska livet. Man trevar sig — men med stor försiktighet — fram på olika vägar. Förebilder hämtas från Jugoslavien. För Sovjetunionen framstår kontrollen över och samarbetet med öststaterna som nödvändigt — försvarspolitiskt, ekonomiskt och ideologiskt.

Om man från de politiska går över till de militära realiteterna, får man en ännu mera nyanserad bild av avspänningen. Sovjetunionen har en krigspotential, som under de senaste sex—sju åren utvecklats enormt. Enligt en sammanställning, som nyligen gjordes av London Times militära medarbetare Henry Stanhope, står i dag i centrala Europa över en och en halv miljon soldater, 21 000 stridsvagnar och 4 700 flygplan för taktiskt bruk, ständigt insatsberedda mot varandra på båda sidor om gränslinjerna. Sovjetunionen är klart överlägsen i fråga om manskap med nära två mot en, i fråga om antalet stridsvagnar med tre mot en och i fråga om taktiska flygplan med två mot ett. Det är egentligen bara beträffande förband som kan utrustas med taktiska kärnvapen som läget är bättre på NATO-sidan. De pågående nedrustningsförhandlingarna i Geneve ger för närvarande inte heller någon som helst antydan om resultat inom överskådlig tid — eller hur, statsrådet Alva Myrdal? Till bilden hör också den debatt som pågår om tillbakadragning av Förenta staternas Europastyrkor. En av de många negativa konsekvenserna av Förenta staternas engagemang i Vietnam har varit den växande isolationismen inom USA. Med allt större styrka reses krav på att Förenta staterna skall dra sig inom sitt eget skal, upphöra att vara s.k. världspolis och att reducera de bördor det amerikanska folket bär för Europas försvar. De aktuella valutaproblemen utgör en sida av det amerikanska stödet. Vad händer om trycket från den amerikanska opinionen leder till att Amerika avvecklar sina Europaengagemang? Är Europa då tillräckligt starkt att bjuda motstånd? Det är ett problem som angår också vårt land. Även med en fullföljd klar och fast alliansfri utrikespolitik, som syftar till neutralitet i krig, är Sveriges handlingsfrihet och oberoende avhängigt av den europeiska utvecklingen. Ett Europa som inte kan räkna med Förenta staternas stöd blir väsentligt svagare än vad Eurropa är i dag. Är Europa svagt, försvagas också Sveriges ställning. De säkerhetsfrågor som kommer att stå på dagordningen för den blivande europeiska konferensen har alltså ett klart samband med önskemålen om nedrustning i vår del av världen. Men redan nu kan man fastställa att Wienöverläggningarna om ömsesidiga truppreduceringar mött svårigheter. Öst och väst tvistar bl.a. om huruvida Ungern tillhör den sektor i Centraleuropa som skall omfattas av reduceringarna. Väst anser detta självklart. Sovjetunionen hänför Ungern till Balkan. Sovjets militära styrkor i Ungern skulle därmed icke bli föremål för debatt. Medelhavsområdet faller ju utanför, liksom också Europas nordflank, där under senare år en kraftigt ökad militär uppladdning ägt rum. Murmanskområdet är i dag ett av världens största militära basområden. Det har stor global strategisk betydelse, inte minst med hänsyn till det ökande antalet kärnvapenbestyckade atomubåtar. Den sovjetiska militära överlägsenheten i förhållande till norska angränsande stridskrafter har som bekant väckt oro i vårt västra grannland. Eftersom Norge inte tillåter stationering av utländska förband under fredstid, är Norges försvar beroende av snabba förstärkningar från övriga NATO-länder. Vad kommer — frågar sig många — eventuella nedrustningsresultat i Centraleuropa att få för konsekvenser för de båda flankområdena och framför allt för Nordkalotten? Är det ytterst bara fråga om en militär tyngdpunktsförflyttning eller vad är det fråga om? Finns här ett samband mellan de upprustningsåtgärder som nu förbereds eller äger rum i Förenta staterna och Storbritannien? Skall Murmanskbasen enbart betraktas som en länk i det globala stategiska försvaret eller är den också avsedd att få mera begränsade näraliggande uppgifter? En del av de konventionella sovjetiska styrkorna i nordområdet — speciellt amfibiekapaciteten — kan knappast motiveras av världspolitiska sammanhang, förklarade den norske försvarsministern Johann Kleppe för någon månad sedan inför Oslo militäre samfund. Och han underströk att även om den politiska utvecklingen i Europa ger tendenser till avspänning, måste västmakterna lägga de faktiska militära förhållandena till grund för sin säkerhetspolitik. Alltjämt kvarstår frågan obesvarad: Varför har Sovjetunionen koncentrerat så väldiga resurser norr om den skandinaviska halvön, trots den politiska avspänning mellan de två supermakterna USA och Sovjetunionen som utan varje tvivel ägt rum under det senaste året? De sidor av den europeiska avspänningspolitiken som jag här berört saknas nästan helt i regeringsdeklarationen. Den bild den tecknar innehåller enbart de ljusa och optimistiska konturerna. Det är detta som föranlett mig att komplettera bilden, att med andra ord försöka klarlägga vilka motiv som kan tänkas ligga bakom utvecklingen, att försöka fastställa vad som sker i det som synes ske. De säkerhetspolitiska slutsatser som vi kan dra för vårt eget vidkommande av det förändrade utrikespolitiska läget måste ju i sin tur omsättas i vårt försvarspolitiska tänkande. Beslutsamhet att upprätthålla ett starkt försvar är — det har ju regeringen vid upprepade tillfällen understrukit — grundläggande för vår politiska trovärdighet. Brister i realistisk information om det internationella skeendet och dess bakomliggande orsaker kan försvåra de riktiga försvarspolitiska slutsatserna. Här har alltså regeringen, menar jag, ett dubbelt ansvar. I Helsingfors har synbarligen en viss överensstämmelse uppnåtts om att den blivande säkerhetskonferensen skall behandla — förutom frågor om säkerhetspolitik och samarbete på handelns, industrins, ekonomins och miljövårdens områden — även spörsmål om kontakterna över gränserna mellan människorna, ett vidgat utbyte på kulturens och utbildningens område samt ett breddat informationsflöde över huvud taget. Detta ämne har som bekant varit omstritt — från olika sidor lägger man in olika tolkningar i de här begreppen. Avspänningspolitiken har hittills icke resulterat i motsvarande lättnader för de enskilda människorna i den östliga Europahalvan. Tvärtom tycks tendenserna till en uppmjukning av det utrikespolitiska klimatet ha lett till hårdare inrikespolitiska band. I den västeuropeiska debatten och inte minst i Europarådet har brukat hävdas att ett vidgat teknologiskt, industriellt och kommersiellt utbyte mellan öst och väst nära nog automatiskt skulle föra med sig också bättre kontakter mellan de enskilda människorna och större rörelsefrihet över huvud taget. Men i varje fall hittills har inga säkra tecken kunnat inregistreras på att det ekonomiska samarbetet fått några påtagliga följder i det hänseendet. De grundsatser som kommer till uttryck i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna har alltjämt ingen praktisk tillämpning i Östeuropas statssystem. För ett land som Sverige — oberoende i utrikespolitiskt hänseende och starkt engagerat i kampen för social och nationell frigörelse, som det brukar heta — borde just detta ämnesområde utgöra ett naturligt arbetsfält. Ett vidgat utbyte av tankar och idéer och ökad förståelse mellan folken borde mer än någonting annat vara på sikt ägnat att lägga grunden för en verklig avspänning mellan Europas folk. Att verka i sådan riktning behöver icke stå i strid med regeringsdeklarationens konstaterande, att en grundläggande förutsättning för att konferensen skall bli framgångsrik är att de deltagande staterna ”respekterar varandras samhällssystem”. I slutet av regeringsdeklarationen tillkännager regeringen sin avsikt att — tydligen oberoende av hur andra neutrala stater ställer sig — inom den närmaste tiden erkänna Nordkorea, Bristen på logik i den argumentation som för fram till den slutsatsen kommer senare i dag att påtalas av herr Bo Turesson. Herr talman! Den neutralitetspolitik som vi har valt — framhöll Sveriges statsminister i ett anförande för några år sedan inför Foreign Policy Association — ”måste fullföljas med fasthet och konsekvens”. Detta har starkt understrukits även i andra sammanhang av både regering och opposition. ”Det är inte tillräckligt att stå utanför militära pakter”, fortsatte statsministern. ”Vi måste göra vår neutralitet trovärdig genom ett försvar på den modernaste och effektivaste nivå som kan nås utan tillgång till atomvapen. — — — Och vi måste också se till att våra internationella förhållanden och vårt handlande inte ger andra länder berättigad orsak att ifrågasätta trovärdigheten i vår politik.” Detta s.k. trovärdighetsbegrepp har spelat en stor roll i debatterna. Det åberopades i regeringens alltmer negativa och efter 1970 års val klart avvisande argumentation mot svenskt medlemskap i EG. Det hade också central betydelse i kampanjen på sin tid mot Jarl Hjalmarson och sedermera mot Sven Wedén för deras kritiska uttalanden om Sovjetunionen. Trots att Jarl Hjalmarson och Sven Wedén icke företrädde den svenska regeringen utan två oppositionspartier ansågs trovärdighetsaspekten så viktig att Jarl Hjalmarson av regeringen utestängdes från den svenska FN-delegationen. Och i riksdagens båda kamrar uttrycktes den svenska regeringens inställning med följande ord i en samtidigt uppläst deklaration: Vårt lands möjligheter att främja fred och avspänning är ”beroende av att vi inte starkt engagerar oss på ena sidan i den politiska striden mellan öst och väst eller andra gruppbildningar. — — — Ifall vi lidelsefullt och konstant tar parti för ena sidan i de politiska grupperingar som existerar i vår söndrade värld, förlorar vi alla utsikter att verka för fredlig sammanlevnad och folkförsoning. — — — När vi valt neutralitetspolitiken, är det angeläget att vår politik rätt uppfattas och att våra avsikter vinner tilltro. Måttlösa angrepp av inflytelserika politiker mot andra staters politik motverkar den neutralitetspolitik som vi officiellt ansluter oss till. — — — Det är inte fråga om begränsning i yttrandefriheten, det gäller att vinna förtroende i andra länder för den politik som vårt land vill stå för.” Herr talman! Det får antas att nationerna i vår omvärld och deras representanter tagit del av deklarationen och att de på den byggt sin uppfattning om hur det officiella Sverige självt anser att dess neutrala politik skall presenteras och var gränserna skall dras för yttrandefriheten.

Under senare år har regeringens neutralitetspolitiska tänkande i praktiken fått en ändrad innebörd, inte minst sedan statsminister Olof Palme tagit över en del av utövningen av utrikesministerämbetets funktioner. Politiken har blivit mindre återhållsam — mer ”aktiv”, heter det i dagens regeringsdeklaration. I vissa fall mera ”provokativ”, skulle man också kunna säga, om man inte är fullt så vänlig. Mitt parti har riktat kritik mot denna utveckling. Vi har hävdat att aktiveringen kan dels på sikt minska trovärdigheten till Sveriges oberoende utrikespolitiska linje, dels också — och det kanske är det viktigaste — skada svenska intressen. Enbart det förhållandet att politiken avsiktligt ändrats kan vara ägnat att föranleda missförstånd om Sveriges hållning. Sverige kan inte, menar vi, i sin officiella utrikespolitik utan urskillning ge uttryck för alla känslor och åsikter som avspeglas i den svenska opinionen. Där grundläggande mänskliga och demokratiska intressen trätts för när, har vi visserligen inte av oppotunistiska eller kortsiktiga kommersiella intressen undvikit att uttala vår mening. Men — och detta är väsentligt — det måste ske på ett sätt och i sådana former som motsvarar den svenska utrikespolitikens primära syften: att upprätthålla trovärdigheten och att tillgodose våra egna nationella intressen, Det var precis det som regeringen sade 1959. Vi kan nu, herr talman, konstatera att den svenska regeringens aktivitet medfört just de konsekvenser vi uttryckt farhågor för. Trovärdigheten har påverkats. Sveriges intressen har skadats. Vårt anseende och vår auktoritet har minskat. De diplomatiska förbindelserna mellan Förenta staterna och Sverige upprätthålls i dag inte på vedertaget sätt. Den amerikanska reaktionen mot de djupt kränkande former, i vilka svenska regeringsrepresentanter uttryckt sin syn — och också en stor del av svenska folkets syn — på Vietnamkonflikten, har varit hård och bestämd. Även om vår alliansfria politik formellt inte uppställer några gränser för det sätt på vilket vårt land redovisar sin uppfattning om utrikespolitiska företeelser, gäller dock för det internationella umgänget länderna emellan regler som icke utan vidare kan överskridas, allra minst av länder som valt neutralitetspolitikens väg. Att regeringen i sin kritik av Förenta staterna satt sig över dessa regler är jag långt ifrån ensam om att påstå. Även socialdemokratiska regeringschefer och politiker ute i Europa delar denna mening. I annat sammanhang har jag starkt ifrågasatt det förnuftiga i den amerikanska förkastelsedomen över regeringens handlingssätt. Jag har svårt att förstå dess styrka. Faktum kvarstår likväl. Förhållandet mellan vårt land och Förenta staterna är sämre än någonsin tidigare. Och det är allvarligt. Det skadar vårt land. Det skadar vårt lands intressen. Det har uppenbarligen rubbat tilltron till svensk utrikespolitik. Det går inte, herr talman, att komma förbi de svårigheter regeringen själv skapat genom att skylla på den amerikanske presidentens ”dåliga humör”, som det brukar heta. Eller genom att antyda att bakom den amerikanska reaktionen skulle ligga enbart en personlig missnöjesyttring. En sådan bortförklaring är minst sagt naiv. Det är Vita huset, State Department, representanter för både majoriteten och minoriteten i kongressen, kort sagt hela det officiella Amerika, som har reagerat. Det ger ingen tröst att enstaka oppositionspolitiker, grupper av intellektuella och andra kritiker av den amerikanska regeringens politik gillar det lilla Sveriges hållning. Förbindelserna mellan två länder ligger som bekant på ett annat plan. President Nixons administration, stödd av en majoritet av det amerikanska folket, företräder det Amerika, med vilket vårt lands förbindelser nu frusits ner. Detta faktum kan ingen verklighetsförvanskning fördölja. Regeringen har alltså lyckats skada den politik som i hög grad Nr 48 präglades av Östen Undén och bakom vilken alla demokratiska partier Onsdagen den stått förenade. Det var en politik som åtnjöt allmän aktning bland både 21 mars 1973 stormakter och obundna stater. Vårt land var bland de första att komma i fråga för internationella fredsbevarande aktioner eller framstående internationella poster inom FN och på andra håll. Tillåt mig ett citat, herr talman: ”Om Frankrike har kunnat spela en nyttig och förmedlande roll nu och i fortsättningen” — framhöll den nu avgående franske utrikesministern Maurice Schumann i den franska senaten i höstas — ”så är det därför att vi iakttagit tillräcklig återhållsamhet för att kunna upprätthålla kontakt med alla parter i konflikten. Om vi vill kunna verka i Vietnam efter ett fredsslut, måste vi vara på plats såväl i söder som i norr. Och Frankrike kommer att vara närvarande överallt där det sluts fred.” En sådan deklaration hade Sverige kunnat göra på Östen Undéns tid. Men inte under de senaste åren. Jag tycker att regeringen borde ha kunnat förutse detta.

Låt mig bara påminna om vår nuvarande utrikesministers anförande inför Paasikivisamfundet så sent som den 27 november 1971, ett anförande i vilket utrikesminister Wickman beskrev Sveriges utrikespolitik: ”En småstats ansträngningar att upprätthålla sitt nationella oberoende innebär inte en motsättning gentemot stormakterna. Tvärtom måste det vara ett viktigt element i en småstats utrikespolitik att skapa goda förhållanden till stormakterna. Om stormakterna har anledning att hysa respekt och förtroende för en liten stats politiska intention, minskar samtidigt benägenheten till inblandning och påtryckning. Ett vänskapligt och ömsesidigt förtroendefullt förhållande mellan alla stater tjänar avspänningens och stabilitetens sak.” Den logiska slutsatsen av den sista meningen i detta uttalande borde vara att Sverige skadat avspänningens och stabilitetens sak. I en interpellationsdebatt helt nyligen har utrikesminister Wickman uttryckt sina förhoppningar om att normala förhållanden skall kunna återställas mellan Sverige och Förenta staterna. Samma tanke avspeglas i dagens deklaration. Jag tycker att:det är utomordentligt värdefullt att man talar så klart på den punkten som man gör. Bakom dessa förhoppningar står riksdagens alla demokratiska partier — det vet vi nu. Fredsavtalet om Vietnam har högtidligen bekräftats vid konferensen i Paris. Steget är likväl väldigt långt till en fullständig fred, till normala förbindelser och en långsiktig lösning för de hårt drabbade folken i Indokina. Få konflikter i vår tid har utlöst så engagerade reaktioner i västvärlden. Behovet av enkla förklaringar till den stora tragedins uppkomst och utveckling har varit betydande. I den svenska debatten har det nästan enbart varit fråga om en imperialistisk stormakts försök att hindra ett litet folk att utan inblandning lösa sina egna sociala och nationella problem. Så okomplicerad är självfallet inte förklaringen. Indokina är inte Tjeckoslovakien. Det ankommer nu på den historiska forskningen att vetenskapligt beskriva konfliktens bakgrund, orsaker, förlopp och upplösning. Mycket kommer säkert aldrig att bli fullständigt klarlagt. Många gåtor kommer att kvarstå. Vad man emellertid kan hoppas är att så mycket material skall kunna redovisas och accepteras, att en nykter debatt och analys skall kunna komplettera de känslomässiga bedömningarna. I den del av världen där fullt fri opinionsbildning förekommer lär Vietnamkrigets verkningar komma att bestå för lång tid. I Förenta staterna har utrikespolitiken omprövats. Den s.k. Nixondoktrinen kommer att leda till att amerikanska militära åtaganden runt om i världen begränsas. I Västeuropa har den generation som jag representerar skakats i sin tilltro till Förenta staterna. En del av den yngre generationen — en generation utan egna minnen från andra världskriget och det kalla krigets fruktansvärda hot mot fria stater — betraktar i dag USA med ovilja. Förenta staterna är en av världens största demokratier. Det betyder inte att USA är världens mest demokratiska land, utan endast att det är världens största demokratiska land. Många av de värden och de begrepp som den västerländska demokratin representerar har genom Vietnamkonflikten kommit att ifrågasättas. Det kommer att ta tid innan följderna av denna de många felbedömningarnas och missgreppens tragedi har övervunnits. Och likväl — herr talman — utgör i en värld, där demokratierna befinner sig i klar minoritet, Förenta staterna fortfarande den yttersta och starkaste garantin för demokratin. Det är ett faktum, som vi icke kan bortse från. Det är därför ett klart svenskt intresse att våra förbindelser med Förenta staterna snarast normaliseras. Detta kan inte uppnås med demonstrativa gester. Jag delar helt Gunnar Heléns uppfattning på den punkten. Det är fråga om att utnyttja alla tänkbara tillfällen som kan stå till buds för att återställa de goda förhållanden som tidigare varit rådande. Det ankommer självfallet inte på riksdagen att anvisa vägar för hur det målet skall uppnås. Vad vi däremot kan göra är att understryka att en förbättring i relationerna måste uppställas som mål för den svenska regeringens fortsatta handlande. Och till sist, herr talman! Skall vårt land demonstrera på det utrikespolitiska fältet, då är det fastheten och rakheten i vår svenska neutralitetspolitik som skall demonstreras. Den svenska utrikespolitikens viktigaste uppgift är att hävda vårt eget lands intressen och vår strävan att leva i fred och säkerhet. Den uppgiften är vår. Ingen annan skall ta den på sig, och ingen annan gör det heller. Vår oberoende utrikespolitik beror på oss själva och på vår egen vilja att hävda den.
Herr talman! Den stora seger som det vietnamesiska folket vunnit Onsdagen den över USA-imperialismen är betydelsefull, inte endast för dess egen fred 21 mars 1973 och nationella självständighet. Den är av världshistorisk betydelse. Det avgörande är givetvis att Vietnams folk nu kan slippa de krigets Utrikes-, handelsfasor, som Förenta staternas anfallskrig inneburit. Ett land ligger skövlat — OCh valutapolitisk debatt efter över tio år av förhärjande angrepp från den kapitalistiska världens största militärmakt. Miljontals människor har dödats eller sårats. Tio miljoner har fördrivits från sina hem. Det tar lång tid att läka såren. För hur lång tid själva naturen förstörts genom USA:s spridning av gifter kan ej exakt bedömas, möjligen är en del skador omöjliga att över huvud taget hela. Vietnams folk möter alltså stora svårigheter. Dessa finns också på det politiska planet. Parisavtalet av den 27 januari 1973 och den internationella Vietnamkonferensens deklaration av den 2 mars 1973 fastslår bägge det vietnamesiska folkets grundläggande rätt till oberoende, suveränitet, enhet och territoriell integritet. De fastslår också det sydvietnamesiska folkets självbestämmanderätt liksom rätten att på grundval av demokratiska frioch rättigheter fritt bedriva politisk verksamhet. Men krafter i södra Vietnam, som stöds av USA-imperialismen, söker på allt sätt förhindra att dessa principer förs ut i verkligheten. Det är Saigonjuntan som med sin militärmakt, sin polis och sina fängelser söker motarbeta och även fysiskt tillintetgöra anhängarna av det vietnamesiska folkets enhet. Någon självbestämmanderätt för folket i södra Vietnam, någon fri politisk verksamhet existerar inte så länge hundra tusen motståndare till Saigonjuntan försmäktar i Thieus fängelsehålor. Solidaritetsrörelsen för folken i Indokina får inte mattas av. Den måste fortsätta och utvidgas. Kampen i Vietnam är inte slut; den går vidare med andra medel. Mot Laos och Kambodja fortsätter USA sina terrorbombningar. President Nixon har hotat med nya militära åtgärder mot Nordvietnam. Följande fem krav står enligt vår mening i förgrunden: 1. Att förpliktelserna i Parisavtalet strikt skall efterföljas. 2. Att USA skall inställa sitt anfallskrig mot Laos och Kambodja samt dra tillbaka alla trupper från hela Indokina. 3. Att Saigonjuntan i enlighet med Parisavtalet omedelbart skall frige alla politiska fångar. 4. Att det materiella stödet till återuppbyggnaden i Demokratiska republiken Vietnam och i de av PRR styrda områdena i södra Vietnam starkt skall ökas. 5. Att regeringen omedelbart erkänner Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering och bryter med Saigonjuntan. Vilken internationell betydelse har segern för det vietnamesiska folket? Ett litet folk har visat att det kan stå emot och även åstadkomma ett nederlag för världens starkaste imperialistiska stat och militärmakt. Framgången för det vietnamesiska folkets kamp har bringat nytt hopp åt alla andra folk som tvingas leva under främmande förtryck. Den har haft ett mäktigt inflytande på opinionsbildningen och på aktiviteten i kampen 35 mot kapitalism och imperialism i alla andra länder. USA:s anfallskrig under mer än tio år mot folken i Indokina har lett till ett allvarligt försvagande av dollarimperialismens maktställning. Därför tvingades president Nixon att erkänna sitt nederlag och söka dra Förenta staterna ur kriget. Denna relativa försvagning av USA:s makt framträder på en rad områden. Bl.a. kommer den till uttryck i de ständiga kriserna för dollarn. Den uttryckes också i en kraftigt minskad prestige för Förenta staterna och deras politik över hela världen. Utvecklingen i Latinamerika är därvid av stort intresse. De sydoch mellanamerikanska staterna har länge varit starkt beroende av dollarimperialismen. Många länder har haft och har fortfarande en halvkolonial och beroende ställning. De stora amerikanska trusterna har spelat med stater och deras produktiva tillgångar som om de varit dotterbolag. Inhemska reaktionära krafter har stötts och sedan gjorts till marionetter, all progressiv rörelse har bekämpats. De avslöjande dokument som kunnat publiceras om USA-trusten ITT och dess försök att dirigera politiken belyser mycket vanliga förhållanden. Samma fräcka inblandning i folkens angelägenheter försöker USA överallt. Har man inte andra medel, kan man åtminstone ta hem sin ambassadör och söka skrämma med det. Men USA:s grepp över Latinamerika har börjat brytas. Det kubanska folkets frigörelsekamp ledde till den första socialistiska staten i Amerika. Den var länge isolerad från andra amerikanska stater. Nu har isoleringen brutits. I Chile, i Peru, i Panama finns i dag progressiva regimer, som tagit upp kampen mot dollarimperialismen. Denna har inte längre en enhetlig strategi för behärskandet av Latinamerika. Den har tvingats på reträtt. Utvecklingen i Sydoch Mellanamerika kommer under de närmaste åren att gå mot allt fler kriser och nederlag för USA och dess vasaller. Den relativa försvagning som skett av den starkaste imperialistiska makten innebär inte att imperialismens välde skulle ha brutits. Imperialismen är alltjämt oerhört stark och behärskar avgörande delar av världens produktionsapparat. Nya imperialistiska stormakter växer fram — Japan, EEC-blocket. Men tiden och utvecklingen är inte till imperialisternas fördel. Tiden efter det andra världskriget har inneburit en genomgripande förändring av världskartan. Folk efter folk har kunnat frigöra sig från sin tidigare beroendeställning som koloniala underlydande till de stora imperialistiska kolonialmakterna. Antalet i varje fall formellt fria och oberoende länder har kraftigt ökat. Det gäller framför allt Afrika och Asien. Men en rad folk tvingas fortfarande leva under kolonialt herravälde. Det är folken i de s.k. portugisiska områdena i Afrika — Mogambique, Angola, Guinea och Cap Verde-öarna. Det är folken i Sydvästafrika och Sydafrikanska unionen, i Rhodesia där en vit överklass härskar och använder en brutal politik av rasförtryck för att söka bevara sin ställning som kolonialherrar. Folken i dessa länder har tagit upp kampen för sin frihet och självständighet. De nationella och sociala befrielserörelserna måste ges allt stöd. Detta är en internationalistisk plikt för det arbetande folket. Många folk som vunnit nationellt oberoende har tyvärr måst uppleva Nr 48 att den gamla formen av kolonialt förtryck ersatts med en ny. Utländskt Onsdagen den kapital slår under sig gruvor och andra naturtillgångar, utplundrar land 21 mars 1973 och folk, snedvrider och deformerar den ekonomiska utvecklingen. Nykolonialismen är en realitet inte bara i Latinamerika, utan också i Afrika och Asien. Men även mot denna nykolonialistiska utplundring och de nya formerna av beroende tar folken upp kampen. Detta är också en rörelse för nationell och social frihet, som söker förankra denna i en säkrare grund. Folken kräver bestämmanderätt över sina egna angelägenheter och sin egen framtid. Mönstret för imperialismens herravälde och utplundring har undergått viktiga förändringar. Viktiga led i själva tillverkningsprocessen flyttas nu ut från de imperialistiska moderländerna, samtidigt som stabsfunktioner och forskning bibehålls där. De s.k. multinationella företagen skapar i u-länderna industriella enklaver, små områden utan utvecklingseffekt, där vissa arbetsintensiva moment läggs ut för att utnyttja de låga lönerna. Samtidigt utvecklar dessa väldiga internationella truster en ”teknologisk imperialism” genom uthyrning och försäljning av patent, hela industrianläggningar, hela paket av metoder, produkter och produktionsmedel. Koloniernas, halvkoloniernas, de beroende ländernas ekonomi splittras sönder alltmera i delar som saknar inbördes förbindelser. Det kan ske en industriell tillväxt på vissa områden, men det äger inte rum någon grundläggande industrialiseringsprocess. Dessa nya former av beroende understryker ännu mera riktigheten av åsikten, att underutvecklingen endast kan hävas genom en social revolution. Det är bara därigenom man kan bryta sönder de strukturer inom länderna som upprätthåller det av imperialismen skapade produktionsmönstret och som binder dem vid den imperialistiska ekonomin, Utan en planerad ekonomi och socialism finns det ingen väg ut ur den underutveckling som alltjämt är problemet för en överväldigande majoritet av världens länder och folk. De andra stigar som hittills prövats har lett till att u-ländernas folk på nytt fastnat i beroendets dy. En viktig del av kampen för folkens oberoende, mot imperialismen, är åtgärder för att motverka och bryta ner de s.k. multinationella företagen. Dessa bör hellre kallas imperialistiska truster. Detta är väsentligen inte en fråga om utredningsarbete — kunskapen om dessa trusters verksamhet är mycket stor — utan det är en uppgift i den politiska och fackliga kampen. Var står Sverige i denna bild? Det nutida Sverige är en imperialistisk stat. För att öka sina profiter jagar de svenska storbolagen efter en större del av världsmarknaden. De exporterar kapital och flyttar fabriker och produktion till andra länder. Svenskt kapital sammanflätas med kapital från andra stater. Svensk och utländsk storfinans går samman för att plundra folken i Västeuropa, Asien, Afrika, Amerika. Svenska kapitalisters investeringar i utlandet har kraftigt ökat under de senaste åren. Under åren 1969—1971 uppgick de till sammanlagt 4 miljarder kronor, i fjol enbart till nära 2 miljarder kronor. Antalet anställda i svenskägda företag utomlands har ökat från 130 000 år 1960 till ca 250 000 i dag. Det är storföretagen som dominerar kapitalexporten. En undersökning från 1965 visar att ca 1 600 företag hade investeringar utomlands. 15 företag svarade emellertid för inte mindre än 44 procent eller nära hälften av omsättningen för dessa svenskägda dotterbolag. De svenska storföretagen exporterar kapital till andra länder därför att de förväntar sig högre profiter av denna anläggning. De stora svenskägda internationella trusterna följer samma mönster som övriga multinationella företag. Deras syfte är utsugning och utplundring av folken i Sverige och i andra länder. Folken i Brasilien och Chile, i Portugal och dess kolonier, i Sydafrika, i Asien möter Sverige i form av utländska investerare, utländska kapitalister. De svenska storföretagen söker utnyttja den fascistiska lagstiftningen och polisterrorn i Spanien, Grekland, Sydafrika och Portugal för att minska sina lönekostnader. Utsugningen är ännu brutalare i dessa länder. Genom att flytta utomlands kan man också hålla nere de svenska arbetarnas löner. Afrikanska, portugisiska och svenska arbetare säljer i allt större utsträckning sin arbetskraft till samma arbetsköpare. Svenskt kapital i utlandet har samma målsättning som här hemma — att öka sina profiter. Man försöker pressa ned lönerna och pressa upp arbetstempot där som här. I länder med reaktionära regimer utgör dess verksamhet ett stöd för regimen. Låt mig citera ett uttalande av den sydafrikanske advokaten Joel Carlsson som nyligen besökt Sverige. Han säger: ”Neutralitet finns inte längre. Antingen stöder man status quo eller också stöder man en förändring. Därför stöder utländska företag i Sydafrika förtryckarna, däribland en del svenska: SKF, Volvo, Electrolux och SAS. De legitimerar alla regimen.” På samma sätt är det med de många svenskägda företagen i Portugal och Spanien, med de många svenska exportföretag som har försäljningsrepresentanter även i de områden i Afrika där folken är inbegripna i en strid på liv och död mot den portugisiska kolonialmakten. Svensk storfinans stöder med investeringar och utrikeshandel reaktion, rasförtryck och fascism. Svenskägda företag är verksamma också i vissa länder där folken tagit upp kampen mot det utländska inflytandet, mot imperialismen. Vid AGA:s anläggningar i Chile har arbetarna de senaste dagarna strejkat mot den hårda utsugningen genom svenskt kapital. Vår solidaritet är självfallet alltid med de strejkande chilenska arbetarna, inte med de svenska kapitalägarna. Sverige har två ansikten inför folken i världen, Det finns en stark progressiv opinion i detta land som bestämt tagit ställning mot Förenta staternas anfallskrig i Indokina och som stöder de nationella och sociala befrielserörelsernas och u-ländernas kamp. Den opinionen har mött en stark uppskattning hos folken världen över. Denna solidaritetsrörelse måste ytterligare stärkas och utvecklas. Sveriges andra ansikte är den imperialistiska ekonomins. Och denna sida av Sverige är än så länge den avgörande, den som folken i andra länder möter i sin dagliga kamp för livsuppehälle, trygghet och framsteg. Svensk imperialism är en del av ett världssystem för utplundring av folken. Frigörelse ur detta system förutsätter en grundläggande förändring av politiken i landet. Detta betyder inte att det i nuvarande läge skulle saknas olika handlingsmöjligheter. Sverige har en relativ rörelsefrihet inom systemets ram. Målsättningen anser vårt parti skall vara en konsekvent antiimperialistisk politik. Vi strävar att befordra varje steg i denna riktning. Först därigenom kan också den alliansfria politiken göras konsekvent. Sveriges avtal med EEC har nu trätt i kraft. Vänsterpartiet kommunisterna var det enda parti som i riksdagen bekämpade undertecknandet av dessa avtal. Vi har inte sett något skäl att ändra vår uppfattning. Avtalen gynnar ensidigt storfinansen, missgynnar framför allt arbetare och tjänstemän men även andra befolkningsgrupper såsom mindre företagare etc. Vi kommer att verka för att dessa avtal skall uppsägas. En viktig följd av avtalen med den västeuropeiska ekonomiska gemenskapen är att den svenska utrikeshandeln tenderar att ännu mera koncentreras till Västeuropa. Det finns stor risk för att handeln särskilt med u-länderna och med de socialistiska länderna kommer att minska. Detta skulle vara en mycket skadlig utveckling. Man måste med all kraft söka förebygga den. Sveriges handel såväl med u-länderna som med de socialistiska staterna visar en stagnation och även en viss nedgång under de senaste åren. Målsättningen måste tvärtom vara att kraftigt öka denna handel. Därigenom kan också en nödvändig motvikt skapas mot den allt starkare ekonomiska dragningskraft från Västeuropa, som släppes loss genom EEC-avtalen. Det är angeläget att regeringen framlägger en plan för låt oss säga de närmaste fem åren med åtgärder som avser att konkret öka den svenska handeln med u-länderna och med de socialistiska staterna. I likhet med Finland bör Sverige undersöka det lämpliga i att ta upp direkt kontakt med de europeiska socialiststaternas ekonomiska organisation, SEV eller Comecon. Utrikeshandeln kommer i ökad grad att ta formen av stora paket med industrianläggningar, projekteringar osv. Regeringen bör konkret undersöka även andra samarbetsprojekt med SEV än exempelvis den diskuterade ledningen för import av naturgas. En förändring av den svenska handelspolitiken så att den får en mera jämn fördelning på olika länderblock än för närvarande är också en förutsättning för att den svenska valutapolitiken skall kunna få en mera självständig karaktär. Vänsterpartiet kommunisterna har hårt kritiserat bindningen till USA-dollarn, som tagit sig uttryck bl.a. i de stora stödköpen av dollar under valutakrisen. Dessa stödköp har inneburit stora förluster som den svenska allmänheten till sist tvingas betala. Regeringen bör göra självkritik på denna punkt och medge att dess politik varit felaktig. Den senaste åtgärden i valutaspelet är bindningen av kronan vid den västtyska marken i stället för vid USA-dollarn. Denna åtgärd innebär självfallet ingen lösning av valutaproblemen, och den kommer att binda Sverige ännu hårdare vid EEC-blocket, men den är intressant framför allt som en notering om dollarimperialismens sjunkande sol. Så länge imperialismen finns med dess språngvisa förskjutningar i styrkeförhållandet mellan de olika makterna kommer också valutakriser att uppträda. Vad ett litet land som Sverige kan och måste göra är att söka bryta beroendet av de stora imperialistiska makterna också på valutaområdet. Sverige måste föra en självständig politik och den skall formas i folkets intresse, inte i exportkapitalets. En viktig förutsättning för att de små folken skall kunna hävda sin självständighet och göra sina röster hörda är att den nuvarande utvecklingen med ökande rustningsutgifter kan brytas. Hos stormakterna har en ständigt växande arsenal av massförstörelsevapen anhopats. Små stater som Sverige har följt med i kapprustningen. Denna anhopning av militära förstörelsemedel utgör ingen fredsgaranti. Den utgör ett hot mot freden. Det gör även de militära blocken. Sverige bör i alla sammanhang, bl.a. vid den kommande europeiska säkerhetskonferensen, med kraft hävda att en process av verklig nedrustning måste inledas och att militärblocken måste upplösas. Därigenom skulle också kunna frigöras stora ekonomiska resurser som kan användas för att lösa världens brännande problem. Vänsterpartiet kommunisterna har under en lång följd av år krävt att regeringen skall uppta diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea. Vi hälsar därför med stor tillfredsställelse regeringens deklaration att sådana förbindelser snart skall inledas. Låt denna kloka men något senkomna handling följas av en annan lika klok — erkännandet av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Får jag slutligen, herr talman, i anslutning till ett tema som spelat stor roll i samtliga borgerliga partiledares tal säga att vi inte anser nuvarande läge i förhållandet mellan Sverige och USA på det diplomatiska området vara något som skapar stora bekymmer, ännu mindre någon katastrof. USA:s hemkallande av sin ambassadör i Stockholm och vägran att ta emot en av riksdagens ledamöter som svensk ambassadör var ett fräckt försök till utpressning. Nixon kommer förr eller senare att tvingas ändra på detta. De ängsliga inläggen från herrar Helén och Bohman påskyndar inte denna process utan kan, om de över huvud taget har någon effekt, komma att fördröja den genom att uppmuntra utpressarna.

Herr talman! För utrikesministern är en utrikesdebatt kanske en aning fräschare än för de andra deltagarna i debatten. Det åligger utrikesministern att inleda debatten genom att uppläsa en deklaration, som är utdelad och känd på förhand. Själv befinner han sig i den gynnsammare positionen att få lyssna till inlägg som i varje fall i teorin skulle kunna vara fräscha. Jag har med stort intresse lyssnat på de partiledare som har varit uppe. På många väsentliga punkter i bedömningen både av den internationella utvecklingen och av vår egen politik föreligger det i dag liksom vid andra utrikesdebatter här i riksdagen en betydande och stor enighet. Men enigheten är icke fullständig. På en mycket allvarlig punkt — det gäller tolkningen av vår neutralitetspolitik — är vi icke eniga; framför allt herr Bohman fullföljer här en gammal tradition i högern och numera moderata samlingspartiet. Jag får anledning återkomma till detta, men innan jag gör det kanske herr talmannen tillåter att jag något uppehåller mig vid en del andra frågor som berörts. Först och främst är vi — vilket är glädjande och naturligt — eniga i vår värdering av uppgörelsen i Vietnamkonflikten. Vi känner alla en stor lättnad över att krigshandlingarna äntligen är slut. Men samtidigt har det framgått av de tidigare inläggen i debatten — av herrar Fälldins, Hermanssons och Heléns men kanske inte så mycket av herr Bohmans — att man kan hysa en viss oro för framtiden. Detta framgick också av regeringsdeklarationen. Det svenska folkets engagemang i Vietnamkonflikten är jag övertygad om kommer att fortsätta, helt enkelt därför att den kamp som Vietnamkonflikten i sista hand handlar om, nämligen en fullständig frigörelse från ett kolonialt förflutet, är en kamp som ännu icke är avslutad. För att den kampen nu skall kunna föras med politiska medel i stället för med militära medel krävs att det avtal som parterna ingått verkligen blir uppfyllt. Det finns en betydande oro hos många för att så inte kommer att bli fallet. Särskilt på en punkt har den svenska opinionen med rätta gett uttryck för en betydande oro. Det gäller behandlingen av de politiska fångarna. Om politisk aktivitet skall tillåtas — och det skall den enligt avtalet — är det en självklar förutsättning att de politiska fångarna blir frigivna; annars föreligger ingen politisk frihet.

Man kan naturligtvis alltid diskutera stabiliteten i avspänningen. Det finns i och för sig inte någon sådan lagbundenhet i den nu inledda avspänningsprocessen att den obönhörligt måste fortsätta. Därför finns det skäl att analysera de motiv som ligger bakom stormakternas roll i avspänningsprocessen. De inlägg som gjorts här i dag är ju olika försök att göra en sådan analys.

Man kan fråga sig hur varaktig denna inställning kommer att bli från de båda supermakternas sida. Att inställningen motsvarar båda parters intressen i dagsläget är alldeles uppenbart. Varaktigheten i denna uppfattning om intressena kan man som sagt ha olika meningar om.

Den har förstärkts också av den europeiska utvecklingen. Den tyska politikens uppläggning inte bara i utrikespolitiskt avseende utan också Brandt-Scheels inrikespolitiska framgång bör tas med i bilden. Den mycket starka förankring som avspänningspolitiken har i inrikespolitiken i Tyskland — över huvud taget har avspänningspolitiken i både Västeuropas och Östeuropas länder en mycket stark folklig förankring — är ytterligare en faktor som talar för att avspänningen kommer att fortsätta. Detta betyder inte att vi kan utesluta förändringar i den, men det är nödvändigt i denna som i andra politiska frågor att man gör en bedömning av vad man anser vara den huvudsakliga sannolika inriktningen av den fortsatta utvecklingen. Slutsatsen måste bli att avspänningen sannolikt kommer att fortsätta, en utveckling som självfallet är önskvärd ur vår synpunkt. Det verkade av herr Heléns och ännu mer av herr Bohmans inlägg både i årets debatt och i fjolårets debatt som om det skulle föreligga en motsägelse i avspänningsprocessen.

Med denna motsägelse skulle det inte kunna bli frågan om någon verklig avspänning. Jag vill minnas att herr Helén uttryckt det så att det inte går att tala om normala förbindelser mellan staterna, så länge samhällssystemen och medborgarnas ställning i de olika ländergrupperna skiljer sig så starkt från varandra som de gör i dagsläget. Jag tror tvärtom, herr Bohman och herr Helén. Det är inte bara möjligt med en avspänning trots bevarad skiljaktighet i samhällssystemen. Jag skulle t.o.m. vilja säga att förutsättningen för att avspänningsprocessen skall fortsätta är att man accepterar dessa skiljaktigheter och icke ser den allmänna utrikespolitiska avspänningspolitiken som ett instrument att förändra motpartens samhällssystem. Om man har den senare utgångspunkten, uppger man möjligheterna att nå framgång i avspänningspolitiken. Jag har icke hos någon ansvarig politiker i Europa vare sig direkt mött eller sett några tecken på att den Bohman-Helénska ”uppläggningen” när det gäller avspänningspolitiken skulle vara vare sig realistisk eller önskvärd. Vi har också mycket klart deklarerat den ståndpunkt som detta är ett uttryck för vid vårt deltagande i säkerhetskonferensens förberedelser i Helsingfors. Den avspänningsprocess som jag har talat om ligger i hög grad — vilket framgår tydligt redan av den deklaration som jag läst upp — i Sveriges nationella intresse. Det är en självklar uppgift för oss att uppträda aktivt till stöd för denna process och göra det såväl i Helsingfors som i andra sammanhang. Det skulle i och för sig vara frestande att gå in på flera andra aspekter på utrikespolitiken, som tagits upp i de tidigare inläggen. Det är självklart — det har understrukits av flera talare och fanns också i regeringsdeklarationen — att vår neutralitetspolitik icke utesluter en mycket stark vilja till samarbete och samverkan. Utrikespolitiken är redan i dag — på den punkten har herr Helén alldeles rätt — och kommer i framtiderr ännu mer markant att bli en fråga om samverkan på ett allt vidare fält av för medborgarna centrala frågor. Det nordiska samarbetet måste alltid vara en tyngdpunkt i vår utrikespolitik. Beträffande samarbetet med EEC har det åberopats i debatten här att erfarenheten av den gångna utvecklingen skulle ha visat — det är ju inte någon lång erfarenhet vi har — att vårt avtal skulle ha skapat svårigheter för oss i det samarbete som vi önskar med EG-staterna. Jag tror det var herr Bohman — som framför allt var inne på frågan — som sade, att nu har vi fått anpassa oss till en valutalösning som EG-staterna har kommit överens om och som vi icke har kunnat påverka. Jag skall inte gå in i detalj på denna fråga. Den kommer upp senare i samband med handelsministerns deklaration. Jag vill bara påpeka att den historiska sanningen är att det inte blev någon EG-lösning. Det fanns icke någon EG-lösning för oss att ansluta oss till. Det blev en lösning som på pragmatiska grunder nåddes av ett antal stater med i denna fråga besläktade intressen. Denna lösning har vi anslutit oss till och vi har gjort det i former som visar att de institutionella problem — säg också gärna de ideologiska problem eller teologiska problem — som vi mötte när vi diskuterade den här typen av samarbete under våra avtalsförhandlingar knappast har någon betydelse alls när de praktiska frågorna dyker upp. Utvecklingen har motsvarat den optimistiska syn som vi hela tiden har haft på frågan om vårt samarbete med EEC: när de samarbetsfrågor dyker upp som är intressanta för båda parter — för oss och för vår motpart — då kommer det också att visa sig möjligt att finna pragmatiska lösningar på dem. Detta har bekräftats — och det är viktigt — i valutafallet, och det har även bekräftats av en serie andra erfarenheter som vi haft under den gångna tiden. Herr talman! Det jag uppfattat som väsentligt i dagens utrikesdebatt är den syn på svensk neutralitetspolitik som har deklarerats av olika deltagare i debatten. Jag lyssnade med särskilt intresse på herr Fälldin som klart definierade neutralitetspolitiken och särskilt — och det är det som är intressant för dagen — dess samband med vad som kallas de svensk-amerikanska förbindelserna. Herr Fälldin underströk — och jag tror att han gjorde det lika starkt som vi har gjort det i regeringsdeklarationen — att neutralitetspolitiken icke innebär något hinder för Sverige att ta ställning i kontroversiella frågor. Vilka kontroversiella frågor vi tar ställning till det får vi givetvis bedöma själva från fall till fall. Jag tror att det är väldigt viktigt för oss här i riksdagen — och självfallet är detta också väsentligt för utomstående länder — att det står fullkomligt klart vad svensk neutralitetspolitik är och vad den icke är. Vår svenska neutralitetspolitik är helt naturligt baserad på vår egen historia och våra egna erfarenheter. Den är baserad på geografiska och strategiska förhållanden och den har — vilket är ett enligt min mening fundamentalt drag — en stark folklig förankring. Den är för oss det främsta medlet att skydda vårt oberoende. Den kräver, för att vara trovärdig och effektiv, ett starkt försvar. Den kräver i fredstid att vi avstår från alla sådana bindningar som kan skapa något tvivel om vår vilja och vår förmåga att i händelse av krig med vapen försvara vårt territorium. Därför kan vi självfallet i fredstid icke ingå några militärallianser. Vi kan inte heller binda vår utrikespolitik till någon existerande grupp av stater. Vi vägrar t.o.m. — som kammarens ledamöter väl vet — att ingå avtal om konsultationer med andra stater. Ett medlemskap i EEC, med åtföljande utrikespolitiska samordning, var neutralitetspolitiskt omöjligt. Jag kanske kan passa på tillfället att tillägga att utvecklingen hittills har bekräftat riktigheten av denna bedömning när det gäller medlemskapet i EEC och neutralitetspolitiken. Jag syftar på det utomordentligt intensiva utrikespolitiska samarbete som förelegat mellan de nio i Helsingfors. Det hade, menar jag, varit fullkomligt omöjligt för en svensk utrikesminister att uppträda vid konferensen i Helsingfors som medlem i EEC med bevarad trovärdighet för den svenska utrikespolitiken. De nio har ju icke bara haft konsultationer med varandra inbördes utan de har haft dessa konsultationer just med ett syfte — som hela tiden klart har deklarerats — nämligen att komma fram till gemensamma ståndpunkter, Dessa gemensamma ståndpunkter företräds på gruppens vägnar av olika, härför utsedda medlemmar. I den mån någon känner något behov av en konkret bevisning för den svenska regeringens bedömning av EEC-medlemskapets oförenlighet med neutralitetspolitiken — och herr Bohman borde höra till dem — så har en bekräftelse härpå kommit, och kanske ännu snabbare än vi räknade med när vi hade den senaste debatten i denna fråga. Vad jag sagt är alltså att den svenska nationens vilja att effektivt försvara sin neutralitetsställning i händelse av krig är den fundamentala innebörden av vår neutralitetspolitik. Det är också så det uppfattas utomlands och det är en självklar uppgift — en förpliktelse, skulle jag vilja säga — för regeringen att tilltron till denna vilja och denna förmåga att bevara neutraliteten i händelse av krig hela tiden upprätthålls.

Jag tror inte att någon i denna kammare på allvar eller konsekvent skulle vilja hävda att det förhåller sig på det sättet. Herr Fälldin tog mycket klart avstånd från den tesen. Han gjorde det dessutom med en utförlig analys av de ståndpunkter som regeringen och en stor riksdagsmajoritet har intagit i den fråga som har utlöst hela denna diskussion — våra ställningstaganden till den amerikanska Vietnampolitiken. Herr Fälldin sade klart ifrån att det var tre grundinställningar som vi gett uttryck åt. Det gällde att försvara den lilla nationens rätt till oberoende och självbestämmande. Det gällde våra rent humanitära synpunkter, alltså vår protest mot onödigt mänskligt lidande. Slutligen var det en uppmaning att nå en lösning på denna konflikt med politiska och fredliga medel — icke med militära medel. Detta är ståndpunkter som vi har hävdat under hela denna konflikts lopp. Det är ståndpunkter för vilka regeringen har en mycket stark folkopinion bakom sig och även en Nr 48 mycket stor majoritet i denna riksdag. Av herr Fälldins inlägg framgick Onsdagen den det att centerpartiet står helt bakom dessa ståndpunkter. 21 mars 1973 Herr Fälldin slutade denna del av sitt anförande med att säga att USA —— — — — icke har någon hållbar grund för sin reaktion mot de svenska ställnings Utrikes-, handelstagandena. Det var ett mycket klart uttalande av herr Fälldin. Uttalandet och valutapolitisk gläder oss — varmed jag inte alls vill säga att det förvånat oss. debatt Herr Helén — det utgår jag ifrån — har väl i grunden samma inställning. Han uttryckte den dock icke lika klart som herr Fälldin. På en punkt var herr Helén dock mycket klar nämligen att någon skyldighet att iaktta åsiktsneutralitet icke föreligger för vårt land. Det är värdefullt att också herr Helén så emfatiskt understrukit detta. Men herr Bohman skiljer sig i de här frågorna på ett kanske ännu mera markant sätt än vad jag hade väntat mig. Herr Bohman sade att den svenska regeringen under de gångna månadernas utveckling — ja, han ville väl gå ännu längre tillbaka i tiden — hade skadat trovärdigheten i den svenska neutralitetspolitiken. Vi skulle också direkt ha skadat våra svenska nationella intressen. Detta är en mycket allvarlig anklagelse mot den svenska regeringen. För att bevisa sina påståenden hänvisar herr Bohman för det första till det faktum att Förenta staterna delvis har trappat ner nivån på de diplomatiska förbindelserna med Sverige. Det andra beviset som herr Bohman använde är ett citat från Östen Undén. Han åberopar vidare mot mig — och även regeringen — ett citat ur ett föredrag som jag höll för något år sedan i Paasikivisamfundet. Detta citat skulle alltså, enligt herr Bohman, visa att de uttalanden som regeringen gjort i Vietnamfrågan skulle stå i strid med de principer som Östen Undén ansåg vara nödvändiga beståndsdelar av den svenska neutralitetspolitiken. Man behöver inte alls gå till originalkällan utan det räcker faktiskt med de citat som herr Bohman själv använde från herr Undéns anförande. Då finner man att Östen Undén säger precis samma sak som jag sagt flera gånger och som också står i dagens utrikesdeklaration, nämligen att våra ställningstaganden icke får vara till förmån för den ena sidan i de politiska grupperingar som existerar i vår söndrade värld. Så säger herr Undén Jag har uttyckt samma sak med andra ord i det anförande som herr Bohman refererar till. Den enda neutralitetspolitiska inskränkningen — om jag får kalla det så — i vår åsiktsfrihet är att de åsikter vi för fram och de ställningstaganden som vi gör skall vara uttryck för våra egna värderingar.

Jag har sagt att de yttranden vi har gjort — och det gäller genomgående för vår politik — bygger på att vi har tagit ställning till för oss viktiga centrala principer för relationerna mellan staterna. Framför allt slår vi i våra uttalanden vakt om småstaternas rätt till oberoende och om fundamentala mänskliga rättigheter.

Även om det ibland kan vara litet svårt att hänga med herr Bohman i detta avseende, har jag uppfattat honom så — i varje fall har herr Bohman sagt det några gånger under det senaste halvåret — att han har samma inställning i sak till Vietnampolitiken som den svenska regeringen och en stor majoritet av svenska folket. Har han den uppfattningen, tycker jag att han sätter sig själv — och framför allt begär han att regeringen och nationen skall göra det — i en orimlig situation. Å ena sidan skall omvärlden vara fullt på det klara med vilken vår position är och vilka ställningstaganden vi gör; å andra sidan skall vi samtidigt icke ge uttryck åt dessa ställningstaganden. Jag tror att en sådan tystnadens politik skulle ha varit utomordentligt farlig just för trovärdigheten i vår vilja att försvara vårt eget oberoende. Det är därför som jag så bestämt vill tillbakavisa herr Bohmans insinuationer om att vår politik skulle vara ett hot mot trovärdigheten hos vår neutralitet. Man kanske också skall tänka på vem det är som i herr Bohmans gestalt i dag är så bekymrad över vår neutralitetspolitiks trovärdighet. Jag tror att frågan faktiskt inte så mycket gäller vår egen neutralitetspolitiks trovärdighet som i mycket högre grad herr Bohmans egen trovärdighet. Den som angriper regeringen på denna punkt med en föregiven omsorg om den svenska neutralitetspolitiken är nämligen samma person som har avfärdat den alliansfria utrikespolitiken såsom tillhörande vårt folks heligaste dogmer eller heligaste kor. Det är samma person som har hävdat och fortfarande hävdar att fullt medlemskap i Gemensamma marknaden skulle vara fullt förenligt med bevarad trovärdighet hos vår neutralitetspolitik. Det är också samme herr Bohman som i dag och också under fjolårets utrikesdebatt tog avstånd från Willy Brandts och Walter Scheels östpolitik.

Sedan dess har herr Hedlund varit tyst i den här frågan — liksom i många andra frågor — men det har inte herr Bohman varit, och herr Bohman har som sagt dessutom under mellantiden hunnit bli partiledare. Jag skulle vilja fråga herr Fälldin om inte herr Fälldin efter herr Bohmans uppträdande här i dag känner samma oro och olust som herr Hedlund kände för tre år sedan. Jag vill säga att jag som representant för regeringen har under herr Bohmans hela argumentering om neutralitetspolitiken känt olust och bekymmer, ett bekymmer som dock något motverkats av att herr Bohman är så isolerad i denna fråga som han är. Det skall bli av intresse att få konstatera i den fortsatta debatten, om inte denna isolering är fullständig.

Herr talman! Utrikesministern förde några intressanta resonemang om innebörden i den svenska neutraliteten, och han konstaterade att han var glad över att finna att han och jag tolkade neutraliteten i det hänseendet fullständigt lika, att alliansfriheten icke ålägger oss någon åsiktsneutralitet. Detta är ju alldeles självklart. Det har sagts flera gånger av alla auktoritativa uttolkare av den svenska neutralitetspolitiken.

Jag tog konkreta exempel: de judiska och kristna gruppernas betryckta läge i Östeuropa. Här menade då utrikesministern att jag skulle göra mig skyldig till ett misstag. Det var snarare så, sade han, att man måste acceptera de ideologiska motsättningarna i förhållandet mellan öst och väst för att kunna gå vidare på avspänningens väg. Men då måste jag fråga utrikesministern: Vad betyder ordet ”acceptera” i det här sammanhanget? Självfallet är vi väl överens om att det betyder att vi konstaterar att olika samhällsförhållanden råder och att vi accepterar att de fortsätter att råda och ändå trots det strävar efter en avspänning på diplomatisk väg. Men går utrikesministern dithän att ordet acceptera skulle betyda att stillatigande godkänna sättet att leva i diktaturstaterna, det krav på förmynderskap och kontroll över de enskilda medborgarna som dessa stater reser, då kan jag inte följa med i resonemanget. Här tycker jag att det är alldeles nödvändigt att vi får en fortsättning i utrikesministerns beskrivning, i all synnerhet som ju här uppkommer frågan om Sverige icke skall bruka sin rätt att säga sin mening i kontroversiella ting så som det för utrikesministern har varit självklart när det gällt förhållandet till demokratierna. Skall man inte bruka den också i förhållandet till diktaturerna? Skall regeringen säga sin mening bara när det sker så våldsamma övergrepp som exempelvis de i Ungern 1956 och Tjeckoslovakien 1968? Då blir ju regeringens tolkning av begreppet aktiv neutralitetspolitik, såvitt jag förstår, haltande. För man kommer här till en punkt där det uppstår svårigheter för alla som står på den demokratiska plattformen.

Utrikesministern talade mycket om de små staternas självklara rättigheter. Skall inte den regeln gälla även österut? Solzjenitsyns gripande Nobeltal har väl ändå inskärpt i oss hur omistliga grundläggande mänskliga rättigheter — som hos oss är givna — är oförenliga med det samhällssystem som råder. Jag hoppas alltså att utrikesministern något fylligare vill utveckla det här.

Såvitt jag vet har man i nedrustningsarbetet haft en betydande glädje av det material på vetenskaplig grund som SIPRI, konfliktforskningsinstitutet, har insamlat. Jag skulle vilja fråga utrikesministern: Tycker herr Wickman att vi generellt sett på andra områden, där exempelvis SIPRI inte har någon större verksamhet, har ett tillfredsställande underlag för ställningstagande i tid, innan brandhärdarna börjar blossa? Skulle vi inte skärpa oss här, ta oss i kragen och försöka åstadkomma nya former för ett metodiskt insamlande — utöver det som de diplomatiska källorna ger möjlighet till — av ett underlag för ställningstagande och beslut, aktivera vårt arbete för en mer omfattande och givande fredsforskning?

Herr talman! När utrikesministern skulle definiera den svenska neutralitetspolitiken gick han förbi de aspekter på den som jag hade tagit fram och ägnade sig åt annat. Han konstaterade att det till att börja med krävdes ett starkt försvar — har vi för övrigt det starka försvar som neutralitetspolitiken kräver i dag efter den försvagning socialdemokraterna genomfört? — Han angav som en andra förutsättning att det inte skall finnas några bindningar. På den punkten är vi helt överens. Den tredje aspekten — trovärdighetsaspekten — berörde inte herr Wickman. Trots att trovärdigheten har varit det led i neutralitetspolitiken som kanske mer än något annat har fångat socialdemokraternas intresse under de senaste åren. Sedan finns ytterligare en aspekt, nämligen de diplomatiska umgängesformerna — vanlig anständighet och hövlighet — när man umgås och talar om och till andra länder. Men låt mig uppehålla mig vid trovärdigheten en stund. I det avsnitt som jag läste upp av deklarationen i riksdagens båda kamrar 1959 tog regeringen bestämt avstånd från sådana personer som lidelsefullt och konstant engagerade sig eller tog parti för den ena sidan i striden mellan öst och väst eller mellan andra grupperingar — andra makter. Om alltså under ett pågående krig en representant för den svenska regeringen deltar i demonstration vid sidan av den ena partens ambassadör utgör det ett sådant engagemang som jag menar strider i varje fall mot regeringens egen deklaration. Men jag går vidare: ”Måttlösa angrepp av inflytelserika politiker mot andra staters politik motverkar den neutralitetspolitik som vi officiellt ansluter oss till.” Vad menar regeringen med ”måttlösa angrepp”? Hur stora anspråk har den socialdemokratiska regeringen på begreppet ”måttlöshet”? Är det inte måttlöshet att jämföra utrotningen av 750 000-800 000 judar i Treblinka med det som händer under ett pågående krig? Eller är det inte måttlöshet när utbildningsministern, kulturens främste förespråkare, för ett år sedan — jag tror att det var i ”Vi har använt praktiskt taget alla ord språket känner för att uttrycka den avsky, den vrede, den fasa och den sorg som dessa krigshandlingar har väckt. Men orden känns alltmer otillräckliga. Det finns inga ord som kan täcka det både för förnuft och känsla totalt orimliga, fullkomligt omoraliska i den amerikanska politiken. Och kanske är det också den starkaste domen att språket inte har gjorts för att beskriva handlingar sådana som de amerikanska i Vietnam.” Är detta måttlöst eller inte? Man kan ha olika anspråk på orden, men med den bakgrund som herr utrikesministern har trodde jag att utrikesministern ansåg att detta var måttlösa uttryck, ett måttlöst engagemang som stod i strid med den deklaration som den socialdemokratiska regeringen själv stod bakom en gång, nämligen 1959. Vad skulle utrikesministern säga om andra staters statsöverhuvuden gjorde uttalanden av det slaget mot Sverige? Hur skulle Ni reagera om man använde sådana ord? Vi vet att öststaterna i umgänget med andra länder har en vokabulär som vi inte godkänner. Men frågan är om man någonsin ens där har använt ett ordval av det här slaget i sina attacker mot den s.k. imperialistiska omvärlden — det kan i varje fall diskuteras. Sådana här uttrycksformer använde ni aldrig när ni gjorde era berättigade och klara avståndstaganden från det som hände i Tjeckoslovakien 1968. Jämför de deklarationer som då gjordes med dem som jag nu har läst upp! Jag hade hoppats att utrikesministern skulle ha begripit detta och erkänt att det är fel — att så gör man inte. Det är formerna och sättet för att ge uttryck för den lilla statens uppfattning som vi har vänt oss mot. Åsiktsneutralitet har vi aldrig accepterat. Vi har tvärtom hårdare än några andra drivit kravet på åsiktsfrihet när det gäller att hävda de ideologiska band som binder oss samman med den övriga västvärlden. Och det vet utrikesministern. Och så bestrider utrikesministern att det här har skadat svenska intressen. Är det inte ägnat att skada svenska intressen, direkt och indirekt, och också vårt anseende ute i Europa, att vi inte har normala förbindelser med världens största demokrati? Vad man än må tycka om det förnuftiga och berättigade i den amerikanska åtgärden har den ändå - det är ett faktum — vidtagits. Och vi vet — i varje fall vet utrikesministern det, och jag vet att utrikesministern vet att jag vet det — att åtgärden har medfört konkreta skadeverkningar för Sveriges land, för våra kontakter på olika områden. Men ni menar att man genom djupt kränkande uttalanden av det slaget, skulle ytterligare understryka vårt eget oberoende! Vi har samma uppfattning i sak då det gäller att bedöma vad som hänt i Vietnam. Men liksom vi i umgänget enskilda människor emellan ålägger oss begränsningar då det gäller att välja uttryck — vi har i alla fall en viss uppfostran — så krävs det uppfostran även i umgänget stater emellan. Det trodde jag att även den kungliga svenska regeringen begrep. Utrikesministern är uppenbarligen trots allt så trängd att han anser sig tvingad att ”hoppa på” mig för att jag 1970 gjorde en mycket oskyldig sammanställning av olika dokument och tal. Utrikesministern vet själv att det inte finns någonting i den som kan tas till intäkt för angrepp mot mig för bristande neutralitetspolitisk trovärdighet. Tvärtom! Till sist: Jag har aldrig ”tagit avstånd från” Willy Brandts östpolitik.